Herr talman! Gördis Hörnlund gör sig till förespråkare för en idé, som tydligen skulle innebära att man slår vakt om sysselsättningen. Utmärkande för den politik som tidigare har förts har ju varit att man därmed skapat arbetslöshet. Jag vågar bestämt påstå att de subventioner som har utgått till vissa företag men inte till andra har inneburit att man har skapat en snedvridning. Jag vågar också bestämt påstå att den subvention som tidigare har utgått till den stora Eiserkoncernen ingalunda har bidragit till att göra det lättare för de andra företagen att arbeta vid sidan av denna koncern utan i stället har skapat en hel del besvärligheter. Här är det nu fråga om att man skall bevilja 30 milj.kr. till ett företag. Ett gammalt fint, känt företag med 350 anställda i Borås begärde att få låna 2 milj.kr. för att möjligen kunna fortsätta och upprätthålla sysselsättningen — och fick nej. Därmed ser man hur egendomligt dessa företag behandlas. När det sedan gäller subventionen till de grundtextila företagen vill jag framhålla att den gavs till samtliga de företag som fanns kvar. Då hade man alltså kommit i den situationen att det bara fanns dessa grundtextila företag, och man skapade inte någon skev konkurrens. Jag tycker det är ganska egendomligt att Gördis Hörnlund på det här viset utnyttjar ett tillfälle att göra ett påhopp. Min motion är verkligen avsedd att försöka bevara sysselsättningen inom teko. Det är ju precis motsatsen mot vad Gördis Hörnlund påstår.
Herr talman! Låt mig först säga att när det gäller det stöd som Erlabolaget begärde gick man faktiskt till den borgerliga trepartiregeringen, och det var av den regeringen som man fick nej. Således kan det knappast lastas mig att man inte fick loss de miljoner som man ville ha. Tage Magnusson kunde också tala om osund konkurrens när det gäller Erlabolget. Man kommer att avskeda 225 personer nu. Senare kommer man att i stor utsträckning lägga produktionen i lågprisländerna. Trots det skall man få äldrestöd för att kunna bibehålla 100 anställda. Dessutom har Borås kommun köpt fastigheten för några miljoner och på så sätt pumpat in pengar i företaget. Vidare framgår det av pressen att innan man varslade de anställda vid Erlabolaget hade man passat på att ta ut ur företaget 2 milj.kr. Jag vet inte huruvida detta är sant eller inte, men man får väl tro Borås Tidning som tillhörde de tidningar som redogjorde för detta. Jag tycker att Tage Magnusson även i det här sammanhanget kunde beröra konkurrenssituationen och medge att det är ganska orimligt att det skall få gå till på det här sättet. Det är bara Eiserkoncernen och den statliga koncernen som hela tiden är boven i dramat. Det tycker jag är litet underligt med tanke på alla de turer som varit beträffande de privata tekoföretagen i det här landet.
Herr talman! Allt det som Gördis Hörnlund säger nu och det som hon sagt tidigare visar helt enkelt bara hur omöjligt det är att genom selektiva åtgärder på det här sättet försöka upprätthålla näringsverksamheten. Det är det som har förstört alltsammans och som har skapat de problem vi har i dag. Jag tycker att det är beklämmande att det skall få gå till på det här sättet. Det hade varit mycket bättre med en sund konkurrens mellan de olika företagen. Då hade vi inte haft de problem som vi i dag har. Gördis Hörnlund talar om äldrestödet. Detta stöd har utgått generellt till alla företag. På det sättet har stödet varit rättvist. Arbetsmarknadsmyndigheterna har bestyrkt att det spelat en oerhört stor roll när det gällt att hålla i gång företagen. Det är också riktigt att man använder sig av sådana medel och inte av selektiva åtgärder. Det finns många gamla surdegar här. Det gäller kommuner som långt tillbaka t.ex. subventionerade konfektionsföretag och på det viset skapade en snedvriden konkurrens. Det är det som staten nu har fortsatt att göra i flera olika sammanhang och som till sist skapat en helt omöjlig situation för de företag som fortfarande är kvar. Jag förstår inte att man i dag kan vara beredd att ställa ut sådana sysselsättningsgarantier bara till personer som är anställda i företag vilka ägs helt av staten, medan därernot de som är anställda i de enskilda företagen lämnas utanför. Inga andra än vi inom moderata samlingspartiet försöker göra någonting för dem.
Herr talman! Om jag fattar Tage Magnusson rätt nu, så kritiserar han kommunstyrelsen i Borås, med dess borgerliga majoritet, som har gått in här och skjutit till några miljoner kronor för att rädda sysselsättningen för åtminstone 100 personer. Vidare talar Tage Magnusson som vanligt om det fördärvliga med selektiva åtgärder osv. Men är det inte ändå så, Tage Magnusson, att det är lågprisimporten som varit den verkliga boven i konkurrensdramat? Är det inte så att det till övervägande delen är tekoföretagen själva som har hjälpt till att såga av den gren som de sitter på genom sin ohämmade tillverkning i andra länder? Det tycker jag ändå är den viktigaste frågan i sammanhanget.

Herr talman! Med undantag för moderaternas representanter förefaller dagens debattörer vara väldigt eniga i sakfrågan. Som bl.a. ortskollega till Rune Ångström saknar jag dock svar på en fråga som många i Lycksele och på andra håll ställer sig: Vad hade hänt i Lycksele och Skellefteå om tio dagar, ifall inte den socialdemokratiska gruppen motionerat i det här ärendet? Rune Ångström har inte motionerat om tidsfrist för Algots i Lycksele och Skellefteå, inte heller någon annan folkpartist. Utan den socialdemokratiska gruppmotionen och motionen från ett par centerpartister hade riksdagen i dag inte haft någon faktisk möjlighet att rädda Algots. Frågan är således: Varför tog inte Rune Ångström initiativ till att rädda jobben vid Algots?

Herr talman! I debattens elfte timme hoppar Georg Andersson fram och ställer den här frågan. Han är tydligen rädd för att det skulle falla något förtjänstens skimmer över min person för att jag har medverkat till att driva denna: fråga i utskottet och även i regeringen så att vi har fått det utskottsbetänkande som vi har i dag. Jag tycker att Georg Anderssons fråga är ganska märklig. Jag har hela tiden arbetat i olika sammanhang för att Algots Nords företag i Skellefteå och Lycksele skulle få bibehållas i den omfattning de har. Jag har gjort det genom uppvaktningar hos regeringen. Jag har varit med om att sända telegram till regeringen — både den nuvarande och den förra. Hela tiden har jag arbetat med ett bestämt mål: att denna viktiga sysselsättning skulle kunna behållas. Och det har givit resultat. Om Georg Andersson är bekymrad över att det resultatet verkar alltför positivt för mig och för den nu sittande regeringen, då får det väl stå för honom. Jag tycker att det viktiga är att vi tillsammans har uppnått ett bra resultat som ger företagen den tidsfrist som behövs för att utvärdera produktionen och undersöka möjligheterna för en överlevnad. Är det inte tillräckligt för Georg Andersson att kunna konstatera detta?
Herr talman! Den fråga jag ställde är fortfarande obesvarad. Rune Ångström säger att han har drivit frågan i regeringen. Men regeringens proposition skulle ha inneburit nedläggning av fabrikerna i Lycksele och Skellefteå. Det var regeringens bud, och det var resultatet av det som Rune Ångström påstår sig ha gjort i regeringen. Hur han förde frågan där vet jag inte, men det framkom att han bl.a. skickade telegram. Nej, detta är inte positivt vare sig för regeringen eller för Rune Ångström. Jag ville peka på den skenbara enighet som har uppstått här, sedan nu folkpartisterna i näringsutskottet fann sig tvungna att köra över regeringen, och markera att enigheten är just skenbar. Det förelåg inga initiativ från folkpartiet. Detta bör i hederlighetens namn sägas också i den här debatten.
Herr talman! Det är en fantastisk grälsjuka som Georg Andersson ådagalägger med sina inlägg. Jag vill erinra Georg Andersson om att industriministern har tagit initiativet till en utredning som skall utvärdera den alternativa produktionen och undersöka vilka möjligheter som finns att bygga vidare på den. Det är bl.a. detta initiativ som verksamt har bidragit till att utskottet har kunnat komma fram till den här lösningen. Detta har skett i stort sett i enighet — moderaterna har visserligen ställt sig utanför enigheten i utskottet, men övriga partier har slutit upp bakom förslaget. I den lösning som föreslås utgör utvärderingen av den alternativa produktionen en viktig del.
Herr talman! Rune Ångström förvillar begreppen. Den snabbutredning som industriministern föranstaltade om var förenad med ett fullföljande av nedläggningen vid årsskiftet. Den skulle innebära bara en snabbutredning i syfte att rädda vissa marginella delar, att bygga vidare på de initiativ som man själv hade tagit vid fabrikerna. Sedan när näringsutskottet i anledning av den socialdemokratiska motionen tog ställning och tvingade folkpartisterna att köra över sin regering, förändrades utredningsuppdraget till den särskilda utredningsman som industriministern har tillsatt.

Herr talman! I går försökte jag göra mig populär här i riksdagen genom att avstå från ett anförande på 10 minuter som jag hade anmält mig till. Det var ingen som tackade mig för det, men jag skall i alla fall försöka korta ner mitt nu till 10 minuter anmälda anförande till ett par tre minuter. Under trepartiregeringens tid i kanslihuset upprättades ett förslag till hur ett belopp om 5 milj.kr. skulle fördelas mellan de politiska partier som deltar i kommunvalet i september 1979. Pengarna, som skall användas för att bekosta information till invandrare, skulle utgå till alla de partier som deltar i kommunvalet, alltså även till de partier som icke är etablerade i riksdagen men som går till val i de flesta av landets valkretsar. Ett typiskt exempel på ett sådant parti är kristen demokratisk samling. Alltnog, trepartiregeringen upplöstes och folkpartiregeringen trädde till. Vad gör nu den lilla minoritetsregeringen? Jo, den bildligt talat river sönder fördelningsförslaget och kastar det i papperskorgen. Regeringen struntar i det upprättade förslaget och kommer själv att sköta fördelningen av pengarna. Man offentliggör visserligen att fördelningen skall ske efter samråd med de i riksdagen etablerade partierna, men beslutanderätten över fördelningen avhänder man sig inte. Den saken skall regeringen sköta. Moderaterna i arbetsmarknadsutskottet, Alf Wennerfors och jag, går inte med på detta. Vi håller fast vid den uppläggning som den gamla trepartiregeringen gjorde. Att folkpartiet går sin väg får vi väl acceptera — många liknande avsteg kommer att göras framöver — men att centerledamöterna i utskottet vek sig var mera förvånande. Det var en förnuftig och riktig inställning som trepartiregeringen hade intagit. Regeringen skall ha fördelningsförslaget på bordet. Fördelningen skall inte skötas av kanslihusfolk utan möjlighet för riksdagen att påverka. Många kanske tycker att det här är en liten sak, men det är en viktig principfråga. Vi har därför fogat en reservation till arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 16, och jag yrkar bifall till reservationen i fråga.

Herr talman! Det är angeläget med resurser för samhällsinformation till invandrarna. Det är också viktigt att invandrarnas egna organisationer får resurser för informationen. Vänsterpartiet kommunisterna har i motion 154 yrkat att det föreslagna reservationsanslaget till åtgärder för invandrare höjs från 6 milj.kr. till 8 milj.kr. Därmed kan invandrarorganisationerna få de resurser som också invandrarverket krävt. Vi kan också instämma i de tankegångar som framförs i motionerna 79 och 124 av Karin Andersson resp. Bengt Fagerlund m.fl. Vi anser att I miljon till invandrarorganisationerna för information inför 1979 års val, som föreslås i propositionen, är helt otillräckligt. Detta belopp bör enligt vår mening höjas till 3 miljoner för att det skall fylla sin funktion. Detta förutsätter en höjning av det totala anslaget. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till motion 154, yrkande 1, med innebörden att till åtgärder för invandrare anvisas ett från 6 milj.kr. till 8 milj.kr. höjt reservationsanslag.

Herr talman! I nu aktuellt betänkande behandlas bl.a. åtgärder för invandrare. Det finns anledning att inledningsvis påminna om vikten av att olika insatser görs för att våra invandrare skall kunna erhålla nödvändig information inför 1979 års val. Regeringens förslag om att i tilläggsbudget I anvisa ett reservationsanslag av 6 milj.kr. ligger därför i linje med denna målsättning. I vänsterpartiet kommunisternas motion, som Nils Berndtson nu har talat för, begärs en höjning av bidraget till särskilda projekt med 2 milj.kr. utöver det belopp som regeringen har föreslagit. Utskottet har icke ansett sig kunna gå utöver den ekonomiska ram som regeringen har föreslagit. Med tanke på att utskottet har tillstyrkt bifall till motionerna 79 av Karin Andersson och 124 av Bengt Fagerlund m.fl. innebär utskottets ställningstagande att beloppet ograverat skall utgå just till invandrarorganisationerna. Därmed blir möjligheterna för dessa organisationer att erhålla bidrag icke så begränsade som det har framhållits i vpkmotionen. Jag yrkar därför avslag på motionen 154. När det gäller bidrag till politiska partier för information till invandrare i samband med 1979 års val har utskottet tillstyrkt bifall till regeringens förslag. Av utskottsmajoritetens skrivning framgår klart att fördelningen bör göras med iakttagande av de principer som tidigare har använts i liknande sammanhang. Utskottet har därför icke ansett sig kunna bifalla Filip Fridolfssons motion. Reservationen 1 från moderaterna följer upp nämnda motion och yrkar att regeringen skall återkomma till riksdagen med förslag till fördelning av de aktuella medlen. Detta har Filip Fridolfsson här klart talat mycket varmt för.

Jag tror inte man behöver hysa den oro, som man har känt på moderat håll, för att folkpartiregeringen skulle springa ifrån vad som har överenskommits vid dessa samråd och besluta om en annan fördelning. Uttalandet från utskottets sida innebär också att ett sådant parti som KDS bör komma i åtnjutande av detta stöd. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i betänkandet 1978/79:16, punkten 3.
Herr talman! Visst är det ett framsteg att man biträder tankegångarna i motionerna 79 och 124, eftersom det innebär att invandrarorganisationerna nu själva får helt disponera beloppet. Men kvar står ändå att det belopp som föreslås är alltför lågt. Jag tycker att invandrarverkets framställning är rimlig och att man hade bort höja anslaget till invandrarorganisationerna.
Herr talman! Jag vill ta tillfället i akt att lugna Filip Fridolfsson på samma sätt som utskottets talesman nyss gjorde. Diskussionen om fördelningen av pengarna började i juni då moderaterna fanns med i statsrådsberedningen. Ingenting har ändrats i grundförutsättningarna om fördelningen av valinformationspengarna vad gäller vilka partier som skall få del av dem. Jag tycker att Filip Fridolfsson ägnar sig åt att slå in öppna dörrar.
Herr talman! Jag sade att detta visserligen var en liten fråga, men att det likväl var en viktig principfråga. Det bekräftas också när statsrådet går in i debatten för att försöka lugna kammarens ledamöter. Centerpartisten Arne Fransson har utsetts att tala för utskottet för att få centerledamöterna att dela den synpunkt som också statsrådet framförde. Om ingenting har ändrats från den tid moderaterna var med i regeringen, varför framläggs då inte det fördelningsförslag man kommit överens om i kanslihuset? Det hade varit den rätta vägen. Om inget har ändrats behöver man inte vara bekymrad över att riksdagens ledamöter får titta på förslaget, rösta om det och eventuellt komma med invändningar motionsledes. Samrådet med riksdagspartierna är till intet förpliktande. Det binder inte på något sätt regeringen, utan den kommer att fördela pengarna efter de principer den själv finner vara lämpliga.
Herr talman! Jag begärde inte ordet för att lugna kammarens ledamöter; det var, som jag upplevde det, Filip Fridolfsson som behövde lugnas. Fördelningen sker i samråd mellan partierna, och eftersom det inte är riktigt klart ännu kunde något förslag inte föreläggas. Men, som jag sade tidigare, grundförutsättningarna är inte ändrade.
Herr talman! Att jag företräder utskottet i den här debatten beror inte på att vi från centerns sida, som Filip Fridolfsson nämnde i sitt första inlägg, skulle vikt oss i den här frågan. Vi har inte haft någon annan uppfattning än den som framgick av propositionen, och med det lilla förtydligandet som utskottet har gjort är vi helt och hållet till freds. Filip Fridolfsson nämnde att statsrådet Winther skulle behöva gå in i debatten för att lugna kammarens ledamöter. Det tror jag inte behövdes. Man kan bara konstatera att Filip Fridolfsson ändå inte blev lugn, eftersom han höll ytterligare ett anförande.

Herr talman! För ungefär ett år sedan beslutade riksdagen på förslag av den dåvarande regeringen att ge ett lån till Uddeholms AB på 600 milj.kr. Lånet lämnades på vissa villkor. I ett avtal reglerades hur lånet skulle skrivas ner om Uddeholm avyttrade tillgångar. Till detta betänkande hade vi socialdemokrater fogat en reservation, där vi ansåg att lånet skulle placeras i konvertibla skuldebrev. Vår reservation avslogs av riksdagen.

När nu riksdagen har att besluta om hur lånet skall ordnas i fortsättningen är det en helt och hållet ny fråga. Det förhållandet att det nya företaget förvärvat en del av Uddeholms rörelse förändrar ingenting därvidlag. Lägg märke till att vid beslutet för ett år sedan var det stålet som var en dålig affär och det som sköts i förgrunden. I dag gäller det ett lån till ett skogsbolag. Självklart är då att riksdagen skall godkänna det nya lånet.

Här anser den borgerliga utskottsmajoriteten att ett lån från samhället, dvs. svenska folket, är en affär mellan två privata bolag och att svenska folkets valda representanter här i riksdagen inte skall blanda sig i detta. Jag vill fråga utskottets talesman: Anser ni verkligen att privata företag skall få besluta om hur skattebetalarnas pengar i form av statslån på generösa villkor skall lämnas över till andra privata företag än dem som riksdagen tagit ställning till? Vi socialdemokrater kan aldrig acceptera detta. Därför kritiserar vi i vår reservation regeringens handhavande av denna fråga liksom det förhållandet att vi står i ett läge där riksdagen inte har formella möjligheter att fatta beslut. Jag skall göra som Filip Fridolfsson gjorde i går för att korta ned mitt anförande, hänvisa dem som vill följa upp frågan till den reservation, med nr 2, som vi fogat till utskottsbetänkandet. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen 2 till arbetsmarknadsutskottets betänkande. Till slut vill jag säga några ord om p. 6, som gäller investeringslån till Facit, och om hur den frågan har skötts. Regeringen skall bevilja ett investeringslån på 70 milj.kr., som skall vara räntefritt och avskrivas på fem år. Till detta kommer varsellöner på 10 milj.kr., utlovade lokaliseringsbidrag på 16 milj.kr. och återkallade AMS-krav på 2 milj.kr. Tillsammans med förut beviljade bidrag till Hällefors har samhället som lån och bidrag lämnat ca 130 milj.kr. Under samma tid, från år 1976 till 1978, har antalet anställda minskat från över 1 000 till 430. Det innebär att antalet anställda i fortsättningen kommer att vara ca 40 96 av vad det var 1976. Låt mig konstatera att det är en dyr industripolitik som de borgerliga regeringarna har fört och fortsätter att föra. Privata företag kan utöva ren utpressning på samhället. Vi måste försöka få en annan industripolitik, där samhället inte bara släpper till ekonomiska medel utan där samhället också får ett reellt inflytande på den framtida industripolitiken. Från socialdemokratiskt håll har vi i olika sammanhang fört fram förslag som skulle kunna vara underlag för en ny näringspolitik. I den tvångssituation som vi i dag befinner oss i kan vi från socialdemokratiskt håll inte yrka avslag på lånet, på grund av att vi vill rädda sysselsättningen i Hälleforsnäs. Men återigen uppmanar jag regeringen och de borgerliga ledamöterna att ta under övervägande hur länge vi från samhällets sida skall hålla på att subventionera utan att ha det inflytande som vi behöver.

Herr talman! Jag vill bara notera att socialdemokraterna i sin motion har sagt att man accepterar förslaget om att föra över en del av det s.k. Uddeholmslånet till det nya företaget Billerud-Uddeholm AB. Men man säger att man gör det under två förutsättningar. Den första förutsättningen är att staten skall få insyn i verksamheten genom representation i styrelsen för Billerud-Uddeholm AB. Jag vill bara påpeka att det redan i propositionen har sagts att så skall ske. Motionskravet har alltså blivit tillgodosett. Detta berörde inte heller socialdemokraternas talesman i sitt inlägg, men jag ville bara konstatera att socialdemokraternas krav på den punkten alltså är tillgodosett. Den andra förutsättningen för socialdemokraterna är att lånet skall gynna sysselsättningen och att det skall undersökas i vilken mån man kan arrangera ersättningssysselsättning på de olika orterna. Bengt Fagerlund fäster i sitt anförande kammarens uppmärksamhet på en formulering i utskottsmajoritetens skrivning. Men han läste tyvärr bara en del av motiveringen.

Regeringen skall inhämta synpunkter från de fackliga organisationerna i båda bolagen — det nämndes som en förutsättning för att socialdemokraterna skulle gå med på förslaget. Jag förmodar att ni är helt på det klara med att regeringen spelar den avgörande rollen, om den får riksdagens bemyndigande. I den andra meningen, som jag nu har pekat på, står att sysselsättningsaspekterna skall tillmätas stor betydelse vid regeringens ställningstaganden — och det är detta som är väldigt viktigt. Om man jämför vad utskottet har sagt och vad socialdemokraterna har sagt dels i sin motion, dels i sin reservation, så upplever i varje fall jag det så att skillnaden mellan oss inte kan vara så väldigt stor.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
Herr talman! Jag citerade samma mening som Alf Wennerfors gjorde. Jag konstaterade att det står att det är ytterst en förhandlingsfråga mellan de två bolagen. När det gäller Billerud-Uddeholms förhållande till staten ”utgår utskottet från att med hänsyn till lånets syfte sysselsättningsaspekterna tillmäts stor betydelse vid regeringens ställningstaganden”. Men då har ju redan utskottet sagt att fördelningen är en förhandlingsfråga mellan bolagen, och den skall regeringen inte ta någon som helst ställning till utan den får bolagen själva förhandla om. Det är detta som är det anmärkningsvärda i sammanhanget, Alf Wennerfors.
Herr talman! Jag tror att vi upplever själva orden litet olika. Jag upplever dem inte riktigt så. Jag upplever dem på så sätt att i första hand skall de två bolagen resonera om hur fördelningen kan ske, därefter har man att gå till regeringen och diskutera saken, och så småningom tar regeringen ställning. Egentligen skulle kanske ordet ”ytterst” ha stått i nästa mening, så att det inte hade kunnat bli något missförstånd.
Herr talman! Vi skall inte träta om detta. Var och en som läser utskottets betänkande kan säkert tolka in att i detta sammanhang har den borgerliga utskottsmajoriteten sagt att dessa 600 milj.kr. skall fördelas med t.ex. 200 resp. 400 miljoner eller 300 — 300 miljoner eller vilka siffror som helst. Det är ytterst en förhandlingsfråga mellan de två bolagen och det har inte riksdagen något att göra med.
Herr talman! Vilket är det viktiga i den här frågan? Jo, det är naturligtvis att man tillvaratar sysselsättningsaspekterna. Det har socialdemokraterna sagt både i sin motion och i sin reservation. Det har också vi sagt i majoritetsyttrandet. Jag tycker liksom att det är detta som vi skall fästa största avseendet vid. Om vi sedan träter om formuleringarna beträffande fördelningen av lånen tycker jag inte har lika stor betydelse, utan huvudsaken är att de pengar som eventuellt kan ställas i utsikt kommer dessa företag till del så att de gynnar de anställda.

Herr talman! Efter Bengt Fagerlunds hårda kritik mot lånen till såväl Billerud-Uddeholm som Facit borde ha följt ett avslagsyrkande från hans sida. Tyvärr drar han inte konsekvenserna av sin kritik. Från vänsterpartiet kommunisterna motsatte vi oss 1977 att Uddeholms AB beviljades ett lån på 600 miljoner, bl.a. därför att inga förpliktelser i fråga om sysselsättningen krävdes som motprestation. I själva verket förutsattes att lånet skulle användas för att fullfölja planer på minskad sysselsättning inom koncernen. Sedan lånet beviljades har en företagsfusion mellan Billerud och Uddeholm skett. I samband med denna fusion kunde förutses betydande nedskärningar av arbetstillfällena. Nu vill regeringen ha ett bemyndigande att besluta om överförande till Billerud-Uddeholm AB av en del av det lån som beviljades Uddeholm. Ställningstagande till denna begäran sker samtidigt som Billerud-Uddeholm AB tydligen planerat betydande avskedanden i Värmland. Händelseförloppet illustrerar med all önskvärd tydlighet hur statliga medel slussas ut till storföretagen samtidigt som dessa företag rycker undan arbetstillfällen. Statliga medel användes just för att minska arbetstillfällena i stället för att skapa arbetstillfällen. Detta faktum ändras inte av att åtgärderna benämnes strukturomvandling. Vi finner det orimligt att riksdagen skulle biträda regeringens förslag. Frågan om statliga insatser måste få en helt annan inriktning för att trygga jobben. Jag ber därför, herr talman, att få yrka avslag på förslaget om bemyndigande för regeringen att besluta om överförande till Billerud-Uddeholm AB av det till Uddeholms AB 1977 beviljade lånet. När det gäller förslaget om lån till Facit AB så uppvisar denna affär en rad säregenheter. Jag behöver inte här rekapitulera alla underliga turer innan Electroluxkoncernen trädde in som ägare. Naturligtvis framställde man åtgärden att utan insats ta emot Järnförädling som en ädel handling med syftet att säkra sysselsättningen där. Samspelet mellan regeringen och storfinansen i denna fråga väckte med all rätt stor uppmärksamhet. Överums bruk, som är ett dotterföretag till Facit AB inom Electroluxkoncernen, skall driva Järnförädlings anläggningar i Hälleforsnäs. Denna beskrivning i utskottsbetänkandet vittnar om hur den kapitalistiska koncentrationsprocessen fortgår. Företaget skall nu ges ett räntefritt avskrivningslån —dvs. i realiteten en gåva — på 70 milj.kr. Den enda motprestation som begärs är att man inte skall avskeda folk förrän lånet är helt avskrivet. Sysselsättningssituationen i Södermanland är mycket allvarlig. Det har t. 0. m. talats om en Norrbottensituation i länet. Men man kan inte rädda jobben genom att dela ut gåvor till olika storfinansintressen. Det behövs statliga satsningar som ger nya arbetstillfällen. Nu delas statliga medel ut på företagens villkor. Jag ber, herr talman, att få yrka avslag på förslaget om ett lån till Facit AB på 70 milj.kr.
Herr talman! Till Nils Berndtson vill jag bara säga att vi upplever en tvångssituation, och det gör också de fackliga organisationerna. Vår reservation ligger helt i linje med vad de fackliga organisationerna kräver när det gäller Uddeholm.
Herr talman! Bengt Fagerlund har motiverat sitt ställningstagande med den tvångssituation som har uppstått, men kvar står att den föreslagna åtgärden icke tryggar jobben. För ett par dagar sedan förde vi här i kammaren en debatt om situationen i Värmland. Jag skall återge vad en av de socialdemokratiska debattörerna påpekade om detta med långivning och bristande garantier. Han sade att han inte trodde att det fanns någon bank här i landet som, om den hade lånat ut så stora belopp till ett företag, skulle vara nöjd med att veta så litet om vad som skall hända i bolaget. Men det tycks regeringen underligt nog vara nöjd med. Den kritiken kvarstår, och den gäller i detta ärende.

Herr talman! Det är en mycket viktig principfråga som riksdagen nu behandlar. Debatten har också varit livlig i massmedia de senaste veckorna. Enkelt uttryckt gäller frågan om vi skall ha en totalspärr till all högre utbildning eller inte. Från folkpartiets sida har vi genom åren konsekvent hävdat, att vi skall behålla det fria tillträde för en betydande del av högskoleutbildningen som vi haft under lång tid. I samband med 1975 års högskoleproposition motionerade Gunnar Helén m.fl. om avslag på det socialdemokratiska förslaget om införandet av en generell antagningsbegränsning. Då motionerade också centerpartiet om samma sak. Trots detta gjorde sedan centerpartiet upp med socialdemokraterna i utbildningsutskottet om att några nya resurser inte skulle tillföras högskolorna, även om tillströmningen skulle öka mer än väntat. Brutalare uttryckt fattades därmed ett beslut om totalspärr, även om det ordet inte förekom i utskottstexten. Folkpartiets, moderaternas och vpk:s representanter i utskottet reserverade sig den gången mot beslutet. Så kom valet 1976 och regeringsförhandlingarna. De ledde till en överenskommelse mellan folkpartiet, centern och moderaterna, som fick ett direkt uttryck i 1976 års regeringsförklaring. Där hette det att ”ingen totalspärr får finnas för tillträde till högskoleutbildningen”. Den markeringen var en betydelsefull framgång för folkpartiet — den eftergift vi fick göra i gengäld var att acceptera inrättandet av regionstyrelserna. Regeringsförklaringen ledde till att 1975 års beslut kompletterades på en mycket väsentlig punkt. Folkpartiet, centerpartiet och moderaterna tog ansvar för att vi fick ett fritt område av betydande omfattning. Antalet årsstudieplatser inom det fria området uppgår innevarande läsår till drygt 81 32 000. Antalet individer som studerar inom det fria området är avsevärt större. Tusentals studerande har tack vare detta fått den utbildningsplats de önskar; en plats som de i en totalspärrad högskola inte skulle ha fått. För enskilda studerande är det fria området av stort värde. Ingen behörig sökande som anmält sig i tid kan normalt avvisas från en utbildning som av högskolestyrelsen har utbjudits som fri. Särskilt för de nya grupper som högskolan vänder sig till är detta av stor betydelse. I en öppen högskola, som så långt som möjligt tar hänsyn till individens efterfrågan, är en fri sektor mycket viktig. För oss liberaler är det självklart att slå vakt om en ordning som innebär att man tar största möjliga hänsyn till individens fria val. Nu är tekniken för medelstilldelning inte bra — det skall erkännas. Den tillkom som ett kompromissresultat efter förhandlingar mellan de tre icke socialistiska partierna hösten 1976. Tekniken går dock att förändra. Reglerna kan göras klarare och enklare. Universiteten och högskolorna bör kunna få medlen tidigare och normalt utan någon riksdagsprövning. Vi har i ett par tidigare debatter i denna kammare gemensamt från folkpartiet, centerpartiet och moderaternas sida försvarat det fria området mot socialdemokratiska attacker. Jag skulle vilja fråga centerns företrädare i denna debatt: Känns det inte mot den bakgrunden litet underligt att nu göra gemensam sak med socialdemokraterna och föreslå ett avskaffande av det man nyligen har försvarat? Det vore också intressant att få veta, om det är principen som ni i första hand vill åt eller om det är tekniken som ni vill förändra. Av en artikel i Jönköpings-Posten av den värderade ledamoten av utbildningsutskottet, Sven Johansson, får man närmast det intrycket, att det är en översyn av själva systemet som man vill åt. I det fallet är det ju mycket lätt för centern att ansluta sig till folkpartioch moderatreservationen i utskottet, där det just föreslås en sådan översyn. Nu tror jag inte att det är där skon klämmer. Det är nog själva principen som man ogillar från centerns sida. Det är nödvändigt att få ett klarläggande besked i den frågan. Uppgörelsen mellan centern och socialdemokraterna i utbildningsutskottet har redan blivit föremål för mycket bestämd kritik från en rad olika håll. SFS har protesterat i en skrivelse till ledamöterna i riksdagens utbildningsutskott. I den säger man bl.a. följande: ”Skulle utskottet slutgiltigt besluta bifalla centerpartiets motion medverkar det till att tusentals människor inte får tillgång till högre utbildning. SFS anser att en sådan utveckling är oacceptabel och helt oförenlig med de mål som riksdagen har beslutat skall gälla för den nya högskolan.” Men också på socialdemokratiskt och centerhåll har man reagerat mot socialdemokraternas och centerns ställningstagande i utbildningsutskottet. Smålands Folkblad behandlar spärrfrågan i en ledare den 13 december. Rubriken är: ”Inget bra s-beslut om spärrar till högskolan!” I ledaren säger man att det behövs fria intagningar vid högskolorna och att en totalspärrad högskola knappast är eftersträvansvärd. Smålands Folkblad säger vidare: ”En totalspärrad utbildning förutsätter att det sker ett urval bland de sökande. Den viktigaste urvalsprincipen heter hittills — och förmodligen för lång tid framöver — betygen.” Med anledning av detta blir min fråga till socialdemokraterna: Frestar det inte på att medverka till ett system, som innebär att betygen får en större roll än tidigare? Smålands Folkblad slutar sin ledare med att säga: ”Socialdemokraterna bör ta utskottsbeslutet under omprövning när det blir dags för behandling i riksdagens kammare!” Det är självfallet lätt för mig att instämma i den uppmaningen.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

Herr talman! En majoritet i utbildningsutskottet föreslår med anledning av två motioner, en från centern och en från socialdemokraterna, att beslutet om fritt tillträde till vissa utbildningar i högskolan skall upphöra att gälla. Jag understryker att det är fråga om två motioner, eftersom det av den debatt som pågått under senare tid och kanske delvis av vad som antytts under denna diskussion verkar som om det inte har uppmärksammats att också socialdemokraterna har väckt en motion i detta ämne. Det fria området omfattas av tre allmänna utbildningslinjer och ett antal enstaka kurser. Större delen av högskolan är således redan spärrad. Man glömmer också bort i debatten att det inom det fria området redan finns en begränsning, eftersom ett visst antal studerande skall anmäla sig till en utbildning som utbjudits med fritt tillträde för att denna utbildning skall komma till stånd. Det är ett viktigt konstaterande. En gräns är satt: Om inte tillräckligt många anmält sig när anmälningstiden gått ut, så kan de inte med säkerhet räkna med att få just den utbildningen. Några hundraprocentiga garantier för den enskilde att få den utbildning vederbörande i första hand söker till finns alltså inte. Det fria området finns företrädesvis vid de stora universiteten, och ett bevarande av detta torde medföra svårigheter för de mindre högskolorna. När det gäller deras utveckling i linje med 1975 års högskolebeslut, så råder det inga delade meningar. Det handlar ju ytterst om en fördelning av resurser. Centern hade i samband med riksdagsbeslutet 1975 angående den nya högskolan den uppfattningen att vi måste se till att de nya högskolorna fick resurser i den utsträckning att de kunde komma i gång ordentligt; en uppfattning som vi naturligtvis fortfarande har. Vi kunde inte acceptera en automatik, där pengar skulle ticka ut i takt med studerandetillströmningen. Det var bl.a. dessa förutsättningar som gällde i utgångsläget vid förhandlingarna mellan de tre dåvarande regeringspartierna 1976, som Jörgen Ullenhag här har åberopat. Resultatet av den kompromiss som följde var att ett visst fritt tillträde till högskolan skulle finnas också i fortsättningen men med de begränsningar som jag för något ögonblick sedan pekade på. Härvid skulle gälla speciella regler avseende främst anslagstilldelningen. Det har visat sig att systemet fungerat dåligt. Det är alla berörda ense om. Man har ofta åberopat att studerandeopinionen var enig på den punkten och kritisk till det förslag som utskottsmajoriteten här lägger. Visst är studerandeopinionen kritisk, men den är inte enig. Där finns de som representerar studerandeorganisationerna som har samma uppfattning som den som utskottsmajoriteten företräder. Studerandeopinionen är delad såväl mellan olika högskolor som inom en och samma högskola. En del uttalanden går i den riktningen att de anser att det viktigaste inte är att till varje pris försvara det fria området och slippa förändringarna, utan att det viktigaste är att upprätthålla nivån och säkra den framtida kompetensen. En förändring av det fria tillträdet borde också medföra ett ökat intresse att få klarare gränsdragningar mellan t.ex. vad som skall ligga inom folkbildningen och vad som skall bjudas ut inom högskolan. Alla som sysslar med de här frågorna vet att det finns problem och att vi fortfarande famlar efter gränsdragningar för att på bästa sätt utnyttja de samlade resurser som finns. Från andra håll inom studerandevärlden säger man klart ifrån att man är angelägen om att slå vakt om de mindre högskolorna. Dessa fakta bör balansera den studerandeopinion som finns i övrigt. Genom att de högskolor som har det fria området endast har fått kostnadstäckning för lärarlöner och ingenting annat, så har utbildningens kvalitet kommit i fara. Man kan vidare notera att det inom högskolans övriga delar finns åtskillig kapacitet som är outnyttjad. Det finns många platser obesatta på allmänna spärrade linjer, medan det är överbelagt på vissa enstaka kurser med fritt tillträde, kurser vars innehåll ligger nära delar av en linje där alltså platser finns disponibla. Åtskilliga ungdomsstuderande väljer nu en enstaka kurs där fritt tillträde råder, även om de avser att välja en längre utbildning där en spärrad linje vore ett fullgott alternativ — en linje där det alltså finns ledig kapacitet. Om man i stället valde en sådan linje som har samma innehåll och där det också finns lediga platser, så skulle man minska trycket på enstaka kurser som i större utsträckning kunde stå till de vuxenstuderandes förfogande, för vilka kortare utbildningar ligger närmare till. Den nya grupp som högskolan nu vänder sig till skulle härigenom få ökade möjligheter. Det har sagts i debatten att centerns förslag skulle medföra en försämring för dessa grupper. Detta är fel. Behörighetsreglerna för tillträde till högskolan berörs inte vare sig i centerns förslag eller i utskottsmajoritetens. Vi har vidare konstaterat, vilket också UHÄ har gjort, att det fria området har medfört att utbyggnadsorterna fått svårigheter att hävda sig. Klara tendenser finns i den riktningen. Detta kan vi från vårt parti inte acceptera, inte minst som det i dessa orter finns ett relativt sett stort antal vuxenstuderande. I samband med högskolebeslutet 1975 gjordes flera undersökningar av högskolestuderandefrekvensen på olika håll i landet. De gav klara besked om att ju längre bort från universitetsorterna man kom, desto lägre var frekvensen i fråga om dem som hade möjlighet att studera vid universitet och högskolor. Det är alltså bara att konstatera att systemet med det fria området fått konsekvenser som gör en ändring nödvändig. Vi var på det klara med detta redan i våras och aktualiserade då under hand en översyn, och inom regeringen kom vi fram till att en sådan skulle tillsättas. Eftersom Jörgen Ullenhag kom in på den här frågan finner jag anledning att belysa den något närmare — jag hade annars inte tänkt göra det. En arbetsgrupp tillsattes för att göra översynen, men den trädde aldrig i funktion, utan vi fick beskedet — åtminstone uppfattade vi det så — att den översyn vi var eniga om inte längre var aktuell. Under den tid som sedan har gått har vi på grund av att alltför många oroväckande faktorer började infinna sig fått belägg för att det är nödvändigt att vi tar steget fullt ut och föreslår de förändringar som nu har framförts i vår motion. Om sedan Jörgen Ullenhag vill kalla detta för en översyn av tekniken eller för en ändrad princip får han själv avgöra med ledning av vad jag här har svarat. Vi såg tillträdesbestämmelsen som en komplettering till 1975 års beslut — det har vi framfört tidigare och det vidhåller vi. Dessutom innebär inte utskottsmajoritetens förslag, som är identiskt med det som framförts i centermotionen, någon total spärr. Det står nämligen klart och tydligt att det till regionstyrelsernas förfogande skall ställas ett visst belopp, ett belopp som är avsett att fungera som en buffert. Det belopp som skulle bli aktuellt enligt vårt förslag, dvs. 6-12 milj.kr., motsvarande 1-2 miljoner per region, är större än det som regeringen nu ansett sig ha utrymme för när det gäller att kompensera för det fria tillträdet. Jag beklagar alltså att den översyn som vi var överens om inte kom till stånd. I debatten låter det som om utskottet föreslår ändring av hela högskolan. Man skall ha klart för sig att större delen av högskolan redan är spärrad. Vad utskottet nu föreslår är helt enkelt ett system där de samlade resurserna utnyttjas på bästa sätt, där angelägna allmänna utbildningslinjer inte försvagas, där utbildningens kvalitet inte kommer i fara, där de studerandes önskemål självfallet skall tillgodoses oavsett var de bor någonstans, även om detta inte för alla i varje situation kan ske omedelbart. För vem kan f. ö. sådana garantier ställas ut? Hur många grundskoleelever får inte både sitt förstaoch andrahandsval avvisat och tvingas ta andra utbildningsplatser som de kanske från början inte alls hade tänkt sig? Jag vill också vid detta tillfälle bara helt kort notera att SACO i en skrivelse har sagt att man tycker det är fel att stimulera utbildningar för vilka det inte finns någon arbetsmarknad när de studerande kommer ut därifrån. Jag måste säga att som princip, och allra helst i ett kärvt ekonomiskt budgetläge, finns det verkligen anledning att se upp. Detta gäller statsfinansiellt men också för den enskilde studeranden. I reservationen talas det om att en totalspärr införs i och med att utskottsmajoritetens förslag vinner gehör. Jag har redan erinrat om att så icke är fallet. Det kan inte vara det, eftersom majoritetens förslag innebär att vi till regionstyrelsens förfogande ställer vissa resurser som utskottet anser det angeläget att göra, för att en viss flexibilitet skall finnas och för att se till att den studerandes intressen så långt möjligt tillgodoses. Den extraresurs vi föreslår hävdar sig alltså väl, enligt min mening, med det tilläggsanslag som regeringen i denna proposition föreslår, nämligen drygt 6 miljoner. Man skall kanske i detta sammanhang erinra om att högskolorna tillsammans hade begärt 22 miljoner för att täcka dessa merkostnader. Inget parti, det vill jag gärna säga, utöver vpk har yrkat på högre belopp, av den enkla anledningen att budgetläget inte tillåter detta. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till regeringens förslag.
Herr talman! Claes Elmstedt säger att huvuddelen av all högskoleutbildning är spärrad. Men då vill jag gärna tillägga att den del som är fri, i den mening vi nu diskuterar, är mycket betydande. Jag sade i mitt första inlägg att det rör sig om drygt 32 000 årsstudieplatser, och det innebär att det är avsevärt många fler individer som berörs av den fria sektorn. Det är alltså inte fråga om ett obetydligt område, det vill jag med kraft understryka. När det gäller de nya orterna, så omfattas de också av den fria sektorn. Den uppmärksamme läsaren av utbildningsutskottets betänkande och propositionen finner ju att det tillförs medel även till de nya orterna just för den fria sektorn. Jag vill också bestämt hävda att detta som nu centerpartiet och socialdemokraterna förespråkar självfallet innebär en försämring för just de nya grupper som högskolan vänder sig till. I dag vet en individ som tillhör den gruppen att om han eller hon har uppnått en viss behörighetsnivå, om han eller hon får ytterligare nio kamrater inom en utbildning som erbjuds som fri, då har man också plats. Det är klart att det är en utomordentligt stor trygghet för dessa människor att veta detta. Här blir det nu en förändring som innebär att man, i de flesta fall, med betygen som främsta merit konkurrerar med andra om en utbildningsplats. Det är just det som är den stora principiella skillnaden mellan oss. Claes Elmstedt frågar varför inte arbetsgruppen trädde i kraft. Ja, vi fick som bekant en regeringskris denna höst, och det var anledningen till att den inte trädde i kraft. Nu har arbetsgruppen breddats och har kallats till sitt första sammanträde. Men i utskottet fanns det två linjer: det var er linje och det var vår linje, som innebar ja till principen och en översyn av tekniken. Det hade varit mycket lätt för er från centerpartiets sida att ansluta er, om det var tekniken det var fråga om. Allra sist. Claes Elmstedt undrar varför man inte talar så mycket om den socialdemokratiska motionen. Det finns en sådan, det är riktigt. Men det anmärkningsvärda är ju att det nu också finns en centermotion — och förra gången vi diskuterade dessa frågor stod vi gemensamt och försvarade den fria sektorn mot socialdemokraterna. Det är då inte så konstigt att det är centermotionen som har uppmärksammats.
Herr talman! Låt mig börja där Claes Elmstedt slutade. Claes Elmstedt tog upp det faktum att SACO har skrivit och sagt att det är fel att stimulera människor till att läsa på vissa utbildningslinjer när det inte finns jobb då de kommer ut. Det är väl bara att konstatera, att så länge vi har planlösheten i ekonomin och så länge vi inte har några styrmedel för ekonomin, hur länge skall man då kunna garantera någon ett jobb när man kommer ut? Inte minskar en totalspärr av utbildningen verkningarna av planlösheten i ekonomin! Sedan uppehöll sig Claes Elmstedt väldigt länge vid det förhållandet att också dens.k. fria sektorn är begränsad, att man måste vara minst tio stycken inom resp. utbildningsgrupp. Men Claes Elmstedt undvek att ta upp den verkligt begränsande faktorn, nämligen pengarna. Det är dem det til syvende og sidst kommer an på och som till en del har lett till att systemet har fungerat dåligt. Jag kan instämma i att det finns annat som har inneburit att det inte har fungerat särskilt bra. Som exempel kan jag nämna det enkla faktum att man, när man sätter upp vackra målsättningar, inte är beredd att följa dem — som jag nämnde i mitt inledningsanförande — genom ett demokratiskt intagningsförfarande, genom att verkligen ge de studerande själva möjlighet att bekosta sina studier, dvs. avsevärt höja studiemedlen och förbättra dem. Så länge man inte är beredd att vidta dessa åtgärder kommer de här vackra målsättningarna att förbli målsättningar och inte uppfyllas i praktiken. Det är ett faktum att det nu kommer att bli svårare för de nya grupperna, för exempelvis en fackligt intresserad, att studera arbetsliv och annat vid universiteten. Vidare uppehöll sig Claes Elmstedt väldigt mycket vid vad de studerande vill och inte vill, men det var enbart spekulationer. I det sammanhanget måste Claes Elmstedt ha gjort en logisk kullerbytta. Han sade att det på de nya orterna finns stora grupper av vuxenstuderande. Och det är naturligtvis positivt att man då inrättat högskoleutbildningar på dessa orter, men jag förstår inte hur en totalspärr på något sätt skulle göra det lättare för dem att studera. Det var nämligen til syvende och sidst vad Claes Elmstedt kom fram till!
Herr talman! Jag vill börja med att säga att jag aldrig har nonchalerat omfattningen av det fria området. Jag har inte sagt att det är obetydligt utan bara att större delen av högskolan redan är spärrad. Det var ett konstaterande som jag gjorde. Sedan kan man naturligtvis beklaga att det inte finns ekonomiskt utrymme att för innevarande budgetår ge de pengar som har begärts. Det konstaterar vi i de handlingar som föreligger, och det är bara vänsterpartiet kommunisterna som anser sig ha det ekonomiska utrymme som behövs. Vi har pläderat för den konstruktion av det fria området som nu gäller, men jag sade vid upprepade tillfällen i den senaste debatten i den här frågan — i våras — att det finns anledning att se upp. Jag sade också, att om verkningarna av det här systemet skulle tendera att gå i den riktningen att det skulle inge oro — då måste vi naturligtvis titta på det hela och göra en ordentlig översyn. Det var den översynen vi krävde, och vi kom också så småningom överens om att den skulle utföras, men den kom tyvärr aldrig till stånd. Jörgen Ullenhag begär litet väl mycket när han väntar sig att vi — efter att ha varit med om den behandlingen — skall ansluta oss till den reservation som folkpartiet och moderaterna fogat till det här betänkandet. Vi hade ju begärt översyn i förväg och inte fått den. Att vi sedan plötsligt skulle ställa in oss i ledet är väl ändå mycket begärt! Hur förbättras då förhållandena för de nya grupper som jag och många andra har talat om, om vi inför det här systemet? — Det hela handlar ju om ett bättre utnyttjande av de samlade resurserna. Det finns outnyttjad kapacitet vid främst de större universiteten. Om det går att få till stånd en ordning där dessa resurser utnyttjas bättre måste det väl i rimlighetens namn bli ökade möjligheter sammantaget! Och då bör de nya högskoleorterna komma med i bilden på ett mer markant sätt än de kanske skulle ha gjort annars.
Herr talman! När det gäller pengarna vill jag gärna peka på att det är inte så Onsdagen den att det inte har tillförts några nya resurser eller kommer att tillföras nya 20 december 1978 resurser. Det har skett avsevärda prutningar, det är riktigt, men de nya högskolorna har i stort sett blivit mycket väl tillgodosedda, och de prutningar som har skett har framför allt ägt rum på de stora universiteten. Totalt sett föreslås nu att omkring 6 milj.kr. skall tillskjutas det fria området, och det finns medel till regeringens disposition som gör att vi kommer upp i en summa av i runda tal 9 milj.kr., som kommer att tillföras det fria området. Vi har, som flera här understrukit, varit helt överens om att godta det förslag som regeringen har lämnat, och det är just det förslag som jag nyss redogjorde för. Jag skall gärna erkänna att vid förra tillfället, när vi diskuterade den här frågan, bäddade Claes Elmstedt för — om jag får uttrycka det litet vanvördigt — en återgång till den socialdemokratiska famnen, men fortfarande försvarade ändå Claes Elmstedt vid det tillfället principen om den fria sektorn. Det är på den punkten som det har inträffat en viktig skillnad — i dag föreslår centern att man skall avskaffa den fria sektorn.
Herr talman! Claes Elmstedt har fortfarande inte svarat på de frågor som jag ställde inledningsvis om vad som skall ske för dem som studerar på dispens och hur det kommer att gå exempelvis för dem som avbrutit sina studier för att vara ute och jobba men sedan vill ta upp dem igen. De frågorna ställdes här utanför riksdagshuset, och jag tycker fortfarande att vi kan kräva svar på dem. Claes Elmstedt hävdade att det finns outnyttjade resurser, främst vid de stora universiteten, och om de utnyttjades bättre skulle man kunna satsa på de mindre orterna. Det må så vara, även om jag betvivlar att det verkligen är riktigt. Men på vilket sätt innebär en totalspärr att resurserna kommer att utnyttjas bättre? Det har Claes Elmstedt inte svarat på. Och resonemanget omkring de nya grupperna haltar fortfarande betänkligt. Det är ett faktum att totalspärren kommer att drabba dem i första hand.
Herr talman! Jörgen Ullenhag säger att jag i våras bäddade för en återgång till den socialdemokratiska famnen. Det må stå för honom när han gör den definitionen. Vad jag gjorde vid det tillfället var helt enkelt att jag erkände att det finns uppenbara svagheter i systemet. Jag tycker att det hade varit klädsamt om flera hade erkänt detta. Det är inget fel att erkänna att ett system som man har medverkat till inte fungerar tillfredsställande och förklara att man är beredd att ställa upp på att göra förändringar, förhoppningsvis till det bättre. Att jag försvarade överenskommelsen vid debatten i våras är en självklarhet — den gällde ju. Det är ingenting att notera, för det är självklart att man 9 skall försvara en överenskommelse, men jag sade också att den har sådana brister att det måste göras en översyn. Det har vi alltså bett att få göra, som jag tidigare påpekat, och någon ytterligare historieskrivning behövs inte. Resultatet föreligger i ställningstagandena i dag.

Herr talman! Våren 1975 fattades det grundläggande riksdagsbeslutet om högskolereformen. En del av det beslutet rörde dimensioneringen. Det kanske kan vara skäl att mot bakgrund av vissa pressdebatter konstatera någonting om innebörden i beslutet: 1. Både arbetsmarknadens behov och individernas efterfrågan måste ligga till grund för högskoleutbildningens planering. 2. Planeringen utifrån arbetsmarknadsbedömningar skulle gälla breda sektorer av yrkeslivet, och inom planeringsramarna för dessa breda sektorer skulle individernas efterfrågan tillmätas stor vikt. 3. Planeringen skulle ge förutsättningar för utbyggnad på nya orter, dvs. utanför de dåvarande universitetsorterna. 4. Planeringen skulle säkra en utveckling av utbildningsutbudet i Umeå, Linköping, Karlstad och Örebro, dvs. de nyare universiteten och de dåvarande universitetsfilialerna. Detta innebar att förnyelsen av utbildningsutbudet på de äldre universitetsorterna finge ske inom ramen för ett studerandeantal som i stort sett inte översteg vad U 68 en gång räknade med. 5. Planeringen skulle ske under största möjliga hänsyntagande till tendenser i individernas samlade efterfrågan och vidare efter hur denna efterfrågan fördelade sig på orter, läroanstalter och utbildningsområden. Mot den bakgrunden ansåg sig centerpartister och socialdemokrater i utbildningsutskottet kunna godta ett system med lokala planeringsramar och medelsanvisning för varje budgetår med karaktär av resursramar för de olika högskolemyndigheterna.

Vi anmälde från socialdemokratiskt håll reservation mot förslaget. Vi ansåg nämligen att det stred mot en av grundtankarna i 1975 års beslut, nämligen att individernas efterfrågan, arbetslivets behov och begränsningen av tillgängliga resurser skall spela samma roll över hela högskolefältet. Vi vann då inget gehör för vårt förslag. Vi har senare, på våren 1978, yrkat på ändring av beslutet från våren 1977, men inte heller då vann vi gehör för vår ståndpunkt. Utvecklingen under den tid som gått har gett oss rätt i kritiken mot det s.k. fria området. Det går inte längre att krypa undan med hänvisningar till inkörningssvårigheter. Själva konstruktionen — det ansåg vi från början — var först och främst principiellt stötande, men den har dessutom visat sig vara praktiskt oformlig och beräkningsmässigt nästan omöjlig. Redan hösten 1977 kom det första beslutet om tilläggsmedel för det s.k. fria området. Högskoleenheterna begärde ca 26,5 milj.kr., regionstyrelserna tillstyrkte ca 21 milj.kr. UHÄ tillstyrkte ca 18 milj.kr. och regeringen föreslog drygt 12 milj.kr. vilket riksdagen godtog. Innevarande höst har samma behandlingsmönster upprepats, kan man säga, med tilläggsanslag till det s.k. fria området. Högskolorna har begärt ca 22 milj.kr., regionstyrelserna har tillstyrkt ca 21 milj.kr. och UHÄ har tillstyrkt ca 16,8 milj.kr. Regeringen föreslår nu ca 6,4 milj.kr. Nu, lika litet som hösten 1977, kunde någon från departementet förklara skillnaderna i bedömningen av behovet. En kort parentes bara! Vänsterpartiet kommunisterna yrkar nu här som enda parti att en summa på 16,8 milj.kr. skall tillstyrkas. Man kan ju undra varför de inte yrkar på 22 milj.kr. — det är ju det belopp som man har begärt ute på högskolorna. Skulle de ha varit riktigt konsekventa på vpk-kanten, borde de väl ha tagit till den högsta summan — man brukar sällan ha några hämningar när det gäller ekonomin på det hållet. Om man utgår från att högskolorna har gjort alla de omprioriteringar som är möjliga och att de gjort hederliga beräkningar av det då kvarstående behovet — vilket jag tror att de har gjort — borde ju regeringen egentligen bifalla deras äskanden. — För om man skall leva upp till de stolta deklarationerna om ett s.k. fritt område, så får det ju inte hämmas av att man behöver väga resurserna till detta mot andra behov, utan då är det ju bara att tillordna resurserna. Men så skedde inte hösten 1977 — det vet vi — och så har inte skett nu heller i förslaget i höst. Man kan ju fråga sig vad det beror på. Ja, antingen tror man inte på hederligheten i högskolornas beräkningar eller också anser man dem inte kompetenta att beräkna medel. Ofta brukar annars företrädare för folkparti och moderater betona att ”dom där ute i verksamheten vet bäst, dom ska man lyssna på”. Det tycks i varje fall inte gälla det s.k. fria området. Ändå var det ju för högskolorna och deras studerande man gjorde konstruktionen. Eller är det så att man medvetet låter studerande strömma till fritt men inte tillordnar de resurser som behövs för att hålla kvaliteten, dvs. kostnaden per årsstudieplats, uppe? Hur rimmar det med deklarationerna om utbildningens kvalitet? Inte minst moderaterna framhåller vid alla tillfällen att de slår speciell vakt om högskoleutbildningens kvalitet. Varför gör man inte det i det här sammanhanget? Man låter studerande strömma till vissa utbildningar i högskolorna, men man har inte modet att ta konsekvenserna och anslå medel i takt med tillströmningen. Talet om frihet och talet om kvalitet går inte ihop i det här fallet. Det är nästan så att man är benägen att citera Schiller. I Wallensteins död säger han så här: Lätt leva tankar vid varandras sida Men hårt i rummet stöta tingen samman. Man skulle i det här sammanhanget kunna travestera och säga: Lätt leva tankar om frihet och kvalitet vid varandras sida, men hårt i tilläggsbudgetmanglingen stöta summor samman. Jag kan inte neka mig att illustrera de här tvivelaktigheterna med det s.k. fria området med Uppsala universitets framställning våren 1978 om ytterligare medel till detta område. Universitetet hade redan under hösten 1977 fått en förstärkning på ca 1,5 milj.kr. för 1977/78. Sedan begärde man under våren 1978 ytterligare I milj.kr. för det fria området. Framställningen behandlades av UHÄ i mars 1978. UHÄ säger då att universitetet i Uppsala på ett rimligt sätt har dokumenterat sitt behov av ytterligare medel, men UHÄ anser det praktiskt och principiellt mycket olämpligt att ta initiativ till en ordning där medel på tilläggsbudget för det fria området kan anvisas även under vårterminen. Som ett av skälen för UHÄ:s ställningstagande kan man i deras skrivelse till regeringen, från mars 1978, utläsa att om man beviljade Uppsala universitet pengar så skulle liknande framställningar komma från flera håll i fortsättningen. Det är inte alldeles orimligt att tänka sig. UHÄ avstyrkte alltså Uppsala universitets begäran. På en fråga från mig här i kammaren i slutet av maj 1978 bekräftade statsrådet Wikström att regeringen anslutit sig till UHÄ:s bedömning, och att man under hand meddelat universitetet detta. Här förelåg alltså ett fall där universitetets framställning om 1 milj.kr. ansågs sakligt riktig — det betygade ju UHÄ — men ändå fick inte universitetet några medel. Av rädsla för att andra högskolor skulle komma med liknande framställningar avslog man begäran. Det är ett sådant system man kallar fritt. Än konstigare är egentligen den passus i UHÄ:s skrivelse till regeringen där man uppmanar universitetet att fullfölja den utbildning man saknar medel för. UHÄ hänvisar till att man kanske vid disposition av universitetets resurser för budgetåret 1978/79, alltså ett annat budgetår än det framställningen avsåg, kan pröva om en eventuell kvarstående del av medelsbehovet kan beaktas. Statsrådet Wikströms svar på mina ytterligare frågor i maj 1978 om detta tolkar jag faktiskt så att genom att använda ett regeringsbemyndigande kan man slippa en prövning i riksdagen i denna fas av behandlingen. Regeringens användning av bemyndigandet skulle sedan bara anmälas för riksdagen. En sådan hantering som jag nu refererat gör ju riksdagens behandling rent illusorisk. Jag har inte lämnat den här skildringen för att kritisera UHÄ. Jag kan förstå ämbetsverkets förtvivlan över ett omöjligt riksdagsbeslut. I samma skrivelse annonserar f. ö. UHÄ sin avsikt att föreslå regeringen förändringar i det fria området. De går bl.a. ut på att man endast skulle kunna få tilläggsmedel till det fria området på hösten och inte på våren. Man vill med andra ord införa ett höstfritt men inte ett vårfritt område. UHÄ gör i detta sammanhang en tolkning av 1977 års riksdagsbeslut i den riktningen att beslutet avsåg att tilläggsmedel till det s.k. fria området skulle tilldelas endast på hösten och inte på våren. Det är enligt min mening tvivelaktigt om UHÄ gör en riktig tolkning av riksdagsbeslutet. Jag tror för min del att riksdagsbeslutet våren 1977 var just sådant att det skulle kunna innebära tilläggsmedel även på våren. Som min fråga i maj 1978 visar, finns det faktiskt skäl att befara att det t. 0. m. skulle gå att skjuta över budgetårsgränsen och därmed reellt ställa riksdagen utanför vissa beslut. Detta bekräftas öppet i den proposition vi nu behandlar. Där står på s. 60-61 att i UHÄ:s förslag på ca 16,8 milj.kr. också ingår medel för ökad tillströmning i Uppsala våren 1978. I regeringens ytterligt bantade förslag på ca 6,4 miljoner avses drygt I miljon att anvisas till Uppsala just för våren 1978, således för ett redan gånget budgetår. Riksdagen ställs alltså inför ett fullbordat faktum. Jag har velat uppehålla mig vid denna framställning så här utförligt för att visa omöjligheten med det s.k. fria området. Det blir ju, som Uppsala universitets framställning och behandlingen av den visar, en absurd situation för de enskilda högskoleenheterna. De vet ju inte om, när och hur mycket pengar de slutligen får. Planeringen blir helt förryckt för dem. Det måste självfallet vara en fördel för dem att få sina medel för ett budgetår tilldelade vid ett bestämt tillfälle före budgetårets början. De medel man sedan vill fördela om inom högskoleenheten till följd av ändrad tillströmning under förhösten kan man ju själv besluta om, och de besluten kan tas snabbt. Det kan nu möjligen invändas att de medel vi föreslår skall stå till regionstyrelsernas förfogande för att tilldelas högskolorna är medel som inte heller kommer högskolorna till del omedelbart och på samma gång som medlen i övrigt. Till detta är bara att säga att regionstyrelsebesluten kan tas mycket snabbare än den omständliga gången nu över regionstyrelse, UHÄ, regering och slutligen riksdag. Med anledning av detta kanske jag ytterligare skall säga ett par ord om pressdebatten. Jörgen Ullenhag tog sig för att citera en socialdemokratisk tidning, Smålands Folkblad, som han sade var kritisk mot det här beslutet. Man kan ju citera olika tidningar. Jag fick ett klipp från Göteborgs-Posten. Det påstås att den är liberal; det står också i vinjetten på den. Göteborgs Posten tar också upp detta med en fri sektor och säger på ett ställe: ”Så som läget nu är inom högskolan kan man inte tycka alltför illa om det förslag som majoriteten i utbildningsutskottet enat sig om. Man kan som bekant inte både äta kakan och behålla den.” För budgetåret 1979/80 skall riksdagen i vår ta ställning till vilken nivå den totala planeringsramen för grundläggande högskoleutbildning skall ligga på och hur den i stort skall fördelas. Jörgen Ullenhag citerade SFS skrivelse, där det frankt uttalas att tusentals personer inte kommer att få plats. Jag vet inte var man hämtat underlag för det tvärsäkra påståendet. Det finns ingen anledning att räkna med någon dramatisk minskning av kapaciteten i förhållande till innevarande år. Det kanske däremot finns anledning att tro att den nya högskolan under sina båda första år fått möta något av en uppdämd efterfrågan och att alltså takten i tillströmningen kommer att dämpas. Det underlättar naturligtvis övergången till den nya ordningen. Redan i dag finns på många håll inom högskolan utbildningar där antalet sökande är så lågt i förhållande till det antal platser som medel har anvisats för, att någon antagningsbegränsning i praktiken inte behöver tillämpas. I den mån detta blir fallet också för sådan utbildning som f. n. tillhör det s.k. fria området blir ju övergången till nyordningen skäligen odramatisk. I den mån, å andra sidan, utbildning som i dag är fri kommer att spärras beror det på bedömningar och prioriteringar som ansvariga högskolemyndigheter, i första hand de lokala högskolestyrelserna, gör med utgångspunkt i den nya högskolans syften. Och en av poängerna i reformen var ju faktiskt att man skulle ge möjlighet för sådana lokala avvägningar under medverkan av berörda både inom och utom högskolan. Statsmakterna måste rimligen, tycker jag, ha förtroende för de lokala högskolemyndigheternas bedömningar också när det gäller att avväga utbildning som i dag tillhör det s.k. fria området mot utbildning inom andra områden. Men om en linje eller kurs är spärrad och det kommer för många sökande, vilka är det som blir antagna och vilka slås ut? Finns det något fog för SFS påstående att det i första hand blir de ”nya grupperna” som drabbas vid ett avskaffande av det s.k. fria området? Jörgen Ullenhag gjorde för sin del i detta sammanhang mycket franka påstående om att betygen kommer att spela en större roll. Det slog han bara fast utan vidare. Jag har svårt att se vad han har för belägg för detta. Urvalskriterierna för allmänna linjer är ju sådana att personer med olika bakgrund —1. ex. från gymnasieskolans treåriga linjer å ena sidan och 25:4 behöriga å den andra — garanteras platser i proportion till sin andel av det totala antalet sökande. Därtill ges ju arbetslivserfarenhet stor vikt inom samtliga kvotgrupper. Någon särskild utslagning av äldre sökande utan skolbakgrund av normalt slag kan det inte bli tal om här. Detsamma gäller, vilket kanske är mindre känt, vid urval till enstaka kurser. Och det är kanske det som är det mest intressanta i samband med ett avskaffande av det s.k. fria området, eftersom huvuddelen av utbildningen inom detta område ju består av enstaka kurser. För det första får här antagningsmyndigheten anta sökande med förtur på grundval av en bedömning av vederbörandes behov av utbildningen, tidigare utbildning och yrkesverksamhet. Detta är bl.a. avsett att möjliggöra särskild hänsyn till sådana sökande för vilka resp. kurs är ett naturligt inslag i en forteller vidareutbildning inom yrket eller yrkesområdet och också att ta sociala och geografiska hänsyn, såsom svårighet att flytta till annan ort. För det andra delas de sökande som inte antagits med förtur in i grupper av vilka en består av sökande med minst tvåårig högskoleutbildning, en av sökande utan minst tvåårig högskoleutbildning men med minst 15 månaders arbetslivserfarenhet och en av övriga behöriga sökande. Grupperna får också här platser i proportion till sina andelar av antalet sökande. Inom varje grupp Man kan alltså konstatera att de enstaka kurserna i hög grad har tillkommit Onsdagen den för att tillgodose behoven hos ”nya grupper” och att antagningsreglerna är 20 december 1978 anpassade till det. Det är svårt att se hur dessa grupper skulle drabbas särskilt om en eventuell antagningsbegränsning behöver göras. Det är visserligen riktigt att en ganska stor del av de studerande inom det fria området utgörs av personer som uppfyller behörighetskraven enligt 25:4 regeln. Men då skall man också komma ihåg att en stor del av dessa torde vara sådana som också är behöriga på annan grund. Alla som har gymnasiekompetens i botten och arbetar fram till att de är 25 år blir faktiskt också 25:4-or, men inte — om man vill uttrycka det så — ”äkta” sådana. Det är alltså fråga om en mer traditionell fortoch vidareutbildningskategori inom det gamla området för filosofisk fakultet. Och det förefaller inte alltför djärvt att påstå att införandet av det s.k. fria området, som täcker alla större ämnesområden inom de förutvarande humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna, har bidragit till en inriktning av det totala utbudet av enstaka kurser som inte i första hand svarar mot de ”äkta” 25:4-ornas behov. Om den automatiska prioriteringen av traditionella kurser inom de nämnda områdena försvinner är det uppenbart att möjligheterna blir bättre att inrikta intresset på att utveckla och anordna kurser som tillgodoser de ”nya gruppernas” behov. Mot bakgrund av vad jag nu har anfört och med hänvisning till den massiva kritik som nu kommit fram mot det fria området från 1. ett flertal regionstyrelser, som ju väl känner problemen från utbildningsfältet, 2. UHÄ, det närmast ansvariga ämbetsverket, samt 3. SACO, den arbetstagarorganisation vars medlemmar i hög grad känner av vardagsproblemen med det s.k. fria området, ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utbildningsutskottets hemställan i betänkande nr 15 p. 9.
Herr talman! Lars Gustafsson förklarade mycket utförligt att den fria sektorn kostar pengar och att den inneburit att utbildningens kvalitet försämrats. Visst är det så. Vi har också framhållit i vår motion att de ekonomiska resurserna är för små. Men om nu också Lars Gustafsson omfattar den meningen hade det varit bra om han yrkat bifall till vår motion om ett anslag på 16,8 milj.kr. Det beloppet har vi beräknat helt enkelt genom att titta på de krav som bl.a. UHÄ kommit fram till och sagt att det är vad som i nuläget är ett minimum. Däremot — det har vi också framhållit — kan vi på längre sikt tänka oss omprioriteringar av annan art, exempelvis att regionstyrelserna och regionkanslierna minskas eller försvinner helt. Och man kan ju fråga sig — det tog jag upp tidigare också — varför just undervisningen skall få bära större delen av ” tyngden av de nya byråkratier som blivit följden av beslutet om H 75. Sedan tycker jag att det är dystert att från ett parti som påstår sig stå på arbetarklassens sida få höra att det är arbetsmarknadens behov och krav på de arbetande som skall vara styrande. Varför talas det från det hållet aldrig om individernas krav på arbetsmarknaden? Det är ett faktum, och det sade också Lars Gustafsson, att den fria sektorn till stor del består av de nya grupper man påstod sig vilja nå med reformen. Men sedan fortsatte Lars Gustafsson med att säga att dessa torde vara behöriga också på andra grunder. Jag frågar mig: Vilka garantier finns det för detta? Det bör man veta innan man genomför en sådan här total spärr av högskolan.
Herr talman! Jag vill bara kommentera vad Lars Gustafsson sade om betygen. I dag har vi den situationen att en studerande som söker in på ekonomutbildningen vet att det finns en plats, om han eller hon har uppnått behörighetsnivån. I det system som Lars Gustafsson förespråkar kommer denna person i framtiden inte att veta att det finns en plats, utan kommer, om vederbörande kommer direkt från gymnasieskolan, att få konkurrera med andra sökande med betygen som främsta merit. Det är väl alldeles klart att det är på det sättet. Till detta kommer att om det på någon enstaka kurs inte finns tillräckligt många platser för de sökande inom kategorin 25:4 kommer också de som har sökt utöver den förväntade tillströmningen att avvisas. Jag vill faktiskt fråga Lars Gustafsson: Är det ändå inte så att ni måste erkänna att detta system uppvärderar betygens roll jämfört med det system som vi har i dag? Är inte det i så fall att beklaga ur er synvinkel?
Herr talman! Till Jörgen Ullenhag vill jag först bara säga att jag inte kan finna att betygen uppvärderas genom det beslut som vi nu skall fatta. Det finns inte styrkt på något sätt utan är bara ett påstående. Jörgen Ullenhag säger att de som söker till ekonomlinjen med nuvarande system vet att det finns plats för dem. Det är möjligt att det är så. Jag vill då ställa frågan: Vad är det som säger att vissa personer alltid skall ha en absolut möjlighet att komma in på en viss linje, vid en viss tidpunkt och på en viss given ort? Hur många är det som kan ställa de kraven? Hur skulle det se ut om vi hade ett system där alla sådana krav kunde ställas på detta omedelbara sätt? Jag tycker att också detta är värt att beakta. Vi borde ägna en tanke åt alla de andra som inte har någon absolut frihet att få sina krav beträffande ort, utbildningslinje och tidpunkt tillgodosedda. Ägna en tanke också åt dessa, innan ni nästa gång talar så stort om friheten i det här sammanhanget! Jag vill till Eva Hjelmström säga att vi inte har sagt att det enbart är arbetsmarknadens behov och krav som skall vara styrande. Vi har sagt att det är både arbetsmarknadens krav och individernas efterfrågan som skall ligga till grund för högskoleutbildningen. Jag sade det mycket tydligt i början av mitt inledningsanförande. Det var därför som jag stolpade bakgrunden till beslutet 1975. Vi har också sagt att planeringen skall göras utifrån breda Nr 61 sektorer av yrkeslivet och att individernas efterfrågan sedan skall tillmätas Onsdagen den stor vikt inom dessa breda sektorer. Det tycker jag borgar för att man inte 20 december 1978 ensidigt tittar bara på arbetsmarknadens behov. Men på den fria sektorn tar man ut en av dessa faktorer och låter den tillmätas absolut vikt framför allting annat. Man avhänder sig möjligheten att göra prioriteringar mellan olika behov vid ett visst givet tillfälle. Det är det som vi inte tycker är rimligt. Ni talar från olika håll om friheten för de sökande, men glömmer bort att det innebär ofrihet för andra sökande på annat håll som inte har samma möjligheter. Men den problematiken lyfter ni aldrig fram.
Herr talman! Från mina utgångspunkter tycker jag att det är alldeles utmärkt om vi kan tillåta oss att ha ett betydande område som står öppet för alla som når en viss behörighetsnivå. Det måste vara en trygghet för individen att veta att om man når en viss behörighetsnivå har man också en utbildningsplats. Men på den punkten har vi uppenbarligen helt olika uppfattningar. Det går inte att resonera bort att betygen kommer att spela en större roll i det system som ni förordar, Lars Gustafsson. Om vi tänker oss att det söker fler än vad det finns utbildningsplatser för och det inte tilldelas ytterligare medel för att ta emot dessa — den situationen kan mycket väl uppkomma i ert system — kommer självfallet betygen att spela en större roll än i dag. Det tycker jag att Lars Gustafsson kan erkänna.
Herr talman! Frihet i vårt samhälle i dag, Lars Gustafsson, är frihet för dem som har råd. De har aldrig haft några problem med att flytta och studerat.ex. i en annan stad. De kan i stort sett välja utbildningsort. Och de kan på ett helt annat sätt välja utbildningslinje, för att de helt enkelt har råd, medan det för de stora grupper som inte har ekonomiska resurser inte finns någon frihet. Bland de få saker som vi tillstyrkte i beslutet om H 75 var, som jag uppfattar det, just att man skulle satsa på nya orter för att möjliggöra för de grupper, som inte har råd att flytta, att kunna studera. Ordet frihet definierar jag alltså snarare i ekonomiska termer — för Lars Gustafsson är detta något slags abstrakt, metafysiskt begrepp. Och jag noterar att Lars Gustafsson fortfarande inte tog upp individernas krav på arbetsmarknaden som ett huvudkrav.
Herr talman! Nej, frihet är för mig inte något abstrakt eller metafysiskt begrepp i det här sammanhanget. Jag tycker att jag har klargjort vad vi menar med frihet. Däremot vill jag till Jörgen Ullenhag säga att han fortfarande inte på något sätt styrkt att betygen kommer att spela en större roll när vi inför det här systemet. Eftersom han också ofta talar om frihet kan man resa ytterligare en 99 fråga: Vad tjänar det till om man i det här sammanhanget har frihet när ni successivt försämrar utbildningen? Vad är det för utbildning som ni då ger frihet till? Det är ändå ostridigt på det sättet att ni går ut med stora ord och talar om att ni vill skapa frihet på ett visst område, för en viss sektor, för vissa grupper, men ni är inte beredda att lägga fram förslag om att denna frihet blir en realitet genom att öka resurserna på detta område. Ni godtar alltså med öppna ögon en successiv försämring av kvaliteten, dvs. kostnaden per årsstudieplats. Det problemet tar ni inte upp. Skälet till att vi för vår del intagit den här ståndpunkten är att vi tycker att det inte är rimligt att man låter kvaliteten gå ner på det sätt som skett, inte bara på det s.k. fria området utan genom följdverkningar även på de andra områdena. Därmed är hela högskolan drabbad. Det är alltså inte rimligt att man låter kvaliteten försämras på detta sätt bara i något abstrakt frihetsbegrepps namn. Man måste väl också värna om kvaliteten på utbildningen i högskolan. För att hålla denna kvalitet måste man från början ha mera fasta resursramar och planeringsramar.

Herr talman! I detta ärende har företrädare för moderata samlingspartiet och folkpartiet reserverat sig på det sätt som Jörgen Ullenhag tidigare har redogjort för. Det har i denna höstriksdagens sista timme kommit att falla på min lott att föra moderaternas talan. Vi tycks i denna fråga ha två block. Mot varandra står å ena sidan socialdemokraterna, centern och fackföreningen och å den andra moderaterna, folkpartiet, vpk och studenterna. Det känns skönt att även i det här sammanhanget vara i gott sällskap med studenterna; i längden brukar det ju också vara den vinnande sidan. Vad är en högskola och vad är ett universitet? Skall vi ha universitet eller skall vi bara ha högskolor? Universitet är enligt den gamla fina upplagan av Svensk Uppslagsbok, som vi har inne i handbiblioteket, en vetenskaplig högskola eller högre forskningsoch läroanstalt. I Sverige omfattar universitetet mer än ett fackstudium, annars kallas det högskola, läser man där. Franska och engelska uppslagsverk fäster sig särskilt vid det allomfattande utbudet och den allmänna tillgängligheten för de kunskapstörstande. När man inlemmade ett stort antal lokala läroanstalter i den nya högskolans ram, vilket jag tror var en bra sak, gällde detta rimligtvis högskolor i en mer inskränkt bemärkelse och inte i första hand tillskapandet av en serie småskaliga europeiska universitet. Moderata samlingspartiet är ett frihetsparti, även och inte minst i denna fundamentala fråga. Vi har konsekvent slagit vakt om en fri tillgång till högre studier, även om man måste acceptera vissa behörighetskrav och vissa Den högskolereform som vi nu lever under accepterades med stor Onsdagen den tveksamhet, ja, samvetsnöd, av många inom vårt parti. Att den ändå 20 december 1978 genomfördes berodde inte minst på den överenskommelse som förelåg mellan de tre regeringspartierna om att slå vakt om det fria området och som bekräftades i 1976 års regeringsförklaring. I detta — som i andra politiska sammanhang — utgick man i vårt parti från att överenskommelser skall hållas. Vi har hållit våra. Jag skall inte uppta kammarens tid med att motivera en sak som för envar som är verksam inom universitetet är eller borde vara självklar, nämligen att även svenska universitet skall bevara en tusenårig internationell universitetstradition. Däremot skall jag kort kommentera motionerna, betänkandet och vissa uttalanden i reservationen. Såvitt jag förstår finns det en välgörande nyansskillnad mellan centermotionen och den socialdemokratiska motionen. Christina Rogestam och hennes kavaljerer vill uppenbarligen ha något som kan betecknas som ett flexibelt, dvs. böjligt, tak på nuvarande höjd, hur det nu skall se ut. Men det är en intressant uppfinning, som kanske med någon fantasi hade kunnat kombineras med moderaternas och folkpartiets, låt vara något mera liberala, konstruktion. De socialdemokratiska motionärerna är däremot inte helt oväntat fixerade vid förutsättningen om ”övergripande planering”. Jag är förvånad över att en eljest så insiktsfull och nyanserad person som utbildningsutskottets högt värderade ordförande i Expressen i förrgår uttalade sig mot att ”en grupp i samhället skall få göra vad den vill och vid valfri tidpunkt”. Ett eko härav hördes nyss från Lars Gustafsson. Jag uppfattar detta uttalande som en ofrivillig men möjligen nödvändig anpassning till kvällstidningsnivån. Den ”grupp” som det här talas om är enligt Stockholms universitets studentkår framför allt den man velat gynna med reformen, nämligen 25:4-orna. Till denna grupp ansluter sig förmodligen många som vill ta ett andra varv i en varvad utbildning eller skaffa sig en beredskap för s.k. tvärvetenskapliga insatser — allt sådant som vi har velat understödja. Att SACO, som är en fackförening, vill få en utbildning enbart anpassad till den reglerade arbetsmarknaden och därför står på samma linje som socialdemokraterna och centern är kanske inte så obegripligt. Men att personer som är i universitetets tjänst också gör det får mina tankar att snudda vid vad en fransk filosof kallat klerkernas förräderi. Det framgår av betänkandet liksom av reservationen att medelstilldelningen till det fria området inte fungerat ändamålsenligt. Stela bestämmelser, de i ett nolltillväxtsamhälle ofrånkomliga motsättningarna mellan dem som vill ha mera och dem som i stället måste släppa till och den byråkratiska apparatens sedvanliga tröghet har vållat bekymmer. Utbildningsministern ger i propositionen såvitt jag förstår förhoppningar om att åtskilligt av det som fallerat kan vara övergångsfenomen som redan håller på att rätta till sig. Jag finner i detta betänkande, liksom i ett annat under förra riksmötet, uppgifter om att utbildningsutskottet ej haft möjlighet 101 att granska de olika beräkningsmetoderna. Detta är i och för sig otillfredsställande, vilket också Eva Hjelmström har påpekat i dag. Men vid behandlingen av en speciell fråga i detta sammanhang här i kammaren i förrgår kunde utbildningsministern hävda att han icke desto mindre haft rätt, och det är inte omöjligt att han visar sig få rätt även nu. Under inga omständigheter kan det förhållandet att det hittillsvarande systemet varit besvärligt för administratörerna motivera att man den 1 juli 1979 skall låta en bödelsyxa falla över det fria tillträdet. Universiteten är till för de kunskapssökande och inte för administratörerna. Administratörerna är däremot till för universiteten. Vi måste vända på organisationsteoretikernas sedvanliga pyramider. Lärare och studenter är stridskrafterna. Administrationen är trängen. Reservanterna anser att man bör utreda medelstilldelningens teknik. Sveriges förenade studentkårer anser att man bör ta upp en diskussion om avgränsningen mellan en del av det fria områdets grundläggande kurser och studieförbundens verksamhet. Båda dessa förslag är riktiga och viktiga. Den senare frågan kan komma att behandlas av folkbildningsutredningen, som lär bli färdig nästa år. Inga drastiska åtgärder bör vidtas innan dessa frågor har utretts. Herr talman! Med dessa ord och i förhoppning om att vad som är rätt och riktigt till slut skall segra yrkar jag bifall till den vid betänkandet fogade reservationen.

Herr talman! Jag kan förstå att Gunnar Biörck inte har något till övers för administratörer inom högskolor och universitet. Det har han dokumenterat tidigare. Jag noterar emellertid att hans omdöme om denna yrkesgrupp, som dock är nyttig i detta sammanhang, var något mildare och inte så oförskämt som det tidigare har varit. Det antecknar jag såsom en förbättring från Gunnar Biörck. Gunnar Biörck talar om att centermotionen möjligen är mer flexibel än den socialdemokratiska motionen. Det vi här diskuterar är emellertid utskottsformuleringen kontra reservationen. Utskottsformuleringen står centern och vi gemensamt för. Detta har lett till yrkandena här i dag — det kan Gunnar Biörck observera. På tal om flexibilitet vill jag framhålla att om Gunnar Biörck granskar det förslag som 1976 framlades av H 75 samt motionerna skall han finna att det där finns inslag som tyder på att i varje fall vi inte har någonting emot att man har ett så flexibelt system som möjligt. Det finns många passager att citera därvidlag, men jag skall inte göra det nu. Det är en sak att ha flexibilitet inom ramar. Reservanterna vill uppenbarligen ha flexibilitet utan ramar, men vad är det för bevänt med det, när man inte vågar anslå medel så att denna flexibilitet kan utnyttjas? Det är där tvetalan kommer in. Ni talar om frihet och flexibilitet, men anslår inga medel för att leva upp till denna frihet och denna flexibilitet. Hur skulle det vara om ni försökte få ekvationen att gå ihop?
Herr talman! Jag tackar för det älskvärda omdöme som Lars Gustafsson fällde om mig och mitt förbättrade språksinne. Även om centern och socialdemokraterna har förenat sig i ett majoritetsyrkande i kammaren, ett yrkande som jag alltså kommer att rösta emot, kan man bakom detta ändå finna olika tankegångar uttryckta i de motioner som ligger till grund för utskottets ställningstagande. Det var där jag tillät mig att spåra en nyansskillnad. Lars Gustafsson var poetisk i sitt anförande och citerade Schiller. Jag kan för min del möjligen tänka mig att det ”kvinnligt veka i mänskosinn” hos Christina Rogestam kan ha haft någon betydelse för centermotionens utformning.
Herr talman! Det sista skall jag naturligtvis inte alls kommentera. Jag vill komma tillbaka till det resonemang om flexibilitet som Gunnar Biörck var inne på i sitt huvudanförande. Han sade att det kan finnas olika utformningar i våra motioner. Men Gunnar Biörck kan studera bakgrundsmaterialet och förarbetena, där H 75:s betänkande som avlämnades i augusti 1976 är ett av de viktigaste förarbetena. De låg ju också till grund för våra ställningstaganden senare, under 1977 och 1978. Jag tycker att det bör vara svårt för Gunnar Biörck att där finna att vi skulle vara företrädare för en mycket rigid, en mycket stelbent syn på denna fråga. Tvärtom har vi där på flera punkter markerat att vi menar att man skall ge ramar för olika myndigheter och grupper att agera inom. Men vi kan inte avhända oss möjligheten att vid ett tillfälle här i riksdagen, när vi antar en budget, göra avvägningar mellan olika önskemål inom högskolan och mellan högskolan och annan utbildning. Det är därför som vi är måna om att ha planeringsramar och resursramar. Men det hindrar ju inte att man sedan är flexibel och tillåter stor frihet för de enskilda högskoleenheterna att förändra satsningen när man märker att studerandeintresset varierar mellan olika linjer. Det har vi aldrig motsatt oss. Jag är noga med att betona att det inte finns någon rigiditet på vår sida därvidlag. Det måste bli sagt ordentligt, så att det tränger fram. Vi är verkligen flexibla på den punkten, men vi måste ju ändå ha ramar att hålla oss till, så att det finns någon fasthet i systemet totalt. Vi kan inte göra en vettig avvägning mellan olika bitar av högskoleutbildningen, om man har en sektor där det bara skall rinna ut medel. Men eftersom ni ju har visat bristande förmåga att tilldela resurser, kan man verkligen fråga: Är ni mer flexibla i det avseendet än vi?
Herr talman! Vi har nu kommit in på verkligt svåra medicinska problem, nämligen vilka som är mest flexibla eller mest rigida. Jag tycker mig för varje anförande av Lars Gustafsson finna en ökad flexibilitet, och det kan man naturligtvis inte annat än glädja sig över. Men jag vill påpeka, eftersom han förut talade om yrkanden, att det inte skulle vara så lätt — för mig i varje fall — att acceptera att rösta för att riksdagen beträffande det fria området med bifall till motionerna 1978 79:121 i denna del förklarar att riksdagens tidigare beslut om fritt tillträde skall upphöra att gälla.

Herr talman! Två huvudpunkter i centerns högskolepolitik har varit — och är — att öppna högskolan för nya grupper av studerande och att sprida möjligheterna till högskolestudier geografiskt. Därför har vi i centern med en positiv inställning till förändringar deltagit i arbetet med att reformera högskolan. Det är också i den andan vi vill gå vidare. Det gäller att ge högskolan möjlighet att utvecklas, att fylla de ramar som riksdagsbesluten 1975 och 1977 drog upp med ett gott innehåll. Det gäller också att utan prestigefyllda låsningar kunna rätta till beslut vilkas konsekvenser visar sig vara mindre bra. Dagens debatt gäller ett sådant beslut, nämligen den komplettering av 1975 års planeringsoch resurstilldelningssystem som det fria området med tillhörande ventil utgjorde. Kritiken mot tillämpningen av beslutet och konsekvenserna av detta har tilltagit i styrka under det senaste halvåret. Enheterna och regionstyrelserna ' har pekat på åtskilliga problem i tillämpningen. UHÄ har dessutom tagit upp den principiella frågan om det fria områdets ställning vid en tvåprocentig nedskärning av resurserna till övrig högskoleutbildning. Därtill kommer ett tungt vägande inlägg från den organisation som organiserar en stor del av lärarna på universitet och högskolor, nämligen SACO/SR. Organisationen begär i en skrivelse till utbildningsutskottet att riksdagen omprövar beslutet om införandet av ett område med fritt tillträde i högskolan. Claes Elmstedt har i sitt inlägg redovisat både centerns inställning i sakfrågan och vårt förslag i detta ärende. Jag skall inte upprepa det, men jag vill ta upp ytterligare några punkter till diskussion. Under två år har jag fått praktiska erfarenheter av arbetet med att få fram beräkningsunderlag för den s.k. ventilansökan från Göteborgs högskoleregion. Förra året, det första som systemet var i kraft, var svårigheterna stora. Det visade sig att datasystemet inte var upplagt på ett sådant sätt att det klarade av att leverera de uppgifter som behövdes. I stället fick man på universitetet använda orimligt lång tid på att för hand räkna igenom listorna över antalet registreringar m.m. för att få ett grepp om antalet anmälda och faktiskt närvarande studerande på den fria sektorn. Situationen försvårades naturligtvis av att planeringsoch resurstilldel ningssystemet också var helt nytt. Detta innebar bl.a. för Göteborgs del att Nr 61 man gjorde några — som det senare visade sig — allvarliga felbedömningar när Onsdagen den det gäller möjligheterna till omdisponeringar av befintliga resurser. Man 20 december 1978 omfördelade resurser från det spärrade området till det fria, trots att utbildningsplatserna på det spärrade området inte var tomma; det fanns närvarande studerande. Det har inneburit att under förra läsåret ökade det fria området på de spärrade utbildningarnas bekostnad. I höstens arbete med ventilframställningen har vi kunnat notera att utbildningsdepartementet förutsätter att alla resurser, som kommit det fria området till del, även i fortsättningen skall utnyttjas där. Det innebär att de ca 400 årsstudieplatser som förra året överfördes från det spärrade området, huvudsakligen från den tekniska sektorn, till det fria kommer att minska möjligheterna att erbjuda enstaka kurser på det tekniskt-naturvetenskapliga området med motsvarande storleksordning — detta samtidigt som riksdagen i stor enighet och i alla utbildningssammanhang talar om vikten av en ökad satsning på naturvetenskap och teknik. Jag har, herr talman, med den här i och för sig tekniska redovisningen velat peka på några av de stora problem som tillämpningen av ventilsystemet fört med sig. Detta, menar jag, är skäl att ändra på konstruktionen och få fram enklare regler för medelstilldelningen. Det vill ju både majoritet och reservanter i utskottet. Av reservationen framgår dock inte vilka regler man vill ha. Om det är automatiken som man vill ha tillbaka, hur mycket kommer det i så fall att kosta? Låt mig ge ett annat konkret exempel på hur det i höst kan se ut på en utbildningslinje på det fria området. Det här exemplet är hämtat från ekonomlinjen vid Göteborgs universitet. Planeringsramen för linjen var ursprungligen satt till 290 platser. Genom omdisponeringar har man fått fram resurser motsvarande 450 årsstudieplatser. Antalet nyinskrivna var förra hösten 770 och innevarande höst 715. De ansvariga för undervisningen pekar på de stora svårigheter man har när det gäller att få resurserna att räcka till, att få tag i kompetenta lärare och tillräckligt med lokaler. De tvekar inte att säga att kvaliteten på undervisningen har sänkts. Situationen är i dag sådan att man inför våren — efter beskedet om storleken på ventilresursen för Göteborgs universitet — måste överväga att tunna ut undervisningen ytterligare. Det är viktigt att garantera en utbildningsplats för alla och envar, säger reservanterna. Men vad är garantin för en utbildningsplats värd om man inte också är garanterad att få en god undervisning? Det värdet är enligt min uppfattning ringa. Det kan inte heller, som SACO/SR påpekar, vara förenligt med en ansvarskännande politik att tillåta vissa utbildningar att expandera långt utöver gränserna för arbetsmarknadens behov. Det är intressant att konstatera att i reservationen finns ordet kvalitet inte nämnt någon gång. Jörgen Ullenhag nämnde det inte heller i sitt anförande. Det brukar annars vara ett honnörsord som de båda partier som står bakom reservationen gärna använder i utbildningssammanhang. I dag saknas det. Det är intressant. Anledningen kan ju inte gärna vara att man är omedveten 105 om den faktiska situationen ute på universiteten; det vore i så fall anmärkningsvärt. Utskottsmajoriteten gör en klar beställning till regeringen om att resurstillskott måste till för att återupprätta kvaliteten på undervisningen. Det bör ske under de närmaste budgetåren i syfte att successivt återställa utbildningens kvalitet. Den beställningen är en viktig del av utskottets ställningstagande. Tyvärr har den delen kommit litet i skymundan i den något ensidiga pressdebatt som förts. Det här handlar til syvende og sidst om resurser och om vem som skall prioritera begränsade resurser. Om riksdagen menar allvar med att öppna högskolan för nya grupper, då gäller det att de resurser som ställs till den högre utbildningens förfogande verkligen också kommer dessa grupper till del. Visst finns det kurser från det fria området även på de mindre högskoleorterna, men i högst begränsad omfattning. I 1977 års proposition står det att det fria området även framöver skall ha ungefär samma omfattning som tidigare. Den konstruktionen av det fria området har medfört ett relativt litet utbud på de nya orterna. Om man fortsätter med den här konstruktionen av det fria området och kombinerar det med automatiken, då skulle det innebära en stark styrning av resurserna till de stora universiteten, och det är en sådan styrning som vi vill undvika. I pressdebatten har ibland majoritetens förslag framställts som om de kurser som i dag ingår i det fria området skulle tas bort från högskolans undervisningsutbud. Så är inte fallet. Dessa kurser skall självfallet finnas och utbjudas i vanlig ordning inom ramen för högskolornas ekonomiska resurser. Det blir alltså även i fortsättningen möjligt för de studerande att sätta ihop sin egen individuella utbildningslinje. Det påstående som Sveriges förenade studentkårer m.fl. gått ut med, innebärande att rekryteringen till forskarutbildning skulle försvåras enligt majoritetens förslag, är som jag ser det felaktigt. Utbudet av enstaka kurser kommer att finnas även i fortsättningen. Däremot kommer det säkert att bli flera som väljer att kombinera sin egen individuella linje än som varit fallet med det nuvarande systemet.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
Herr talman! Christina Rogestams hela plädering gick i stort sett ut på att det krävs mer pengar, något som man uppenbarligen inte är beredd att tillstyrka. Jag tycker att det är dystert att inte Christina Rogestam — och inte heller någon annan för den delen — har berört det som jag pekade på i mitt inledningsanförande och som ju inte kan vara obekant för Christina Rogestam, eftersom kritiken i det här avseendet bi.a. kommer från institutioner i Göteborg, nämligen det faktum att administrationen har fått svälla ut på utbildningens bekostnad. Det anslagssystem som man nu har bidrar till detta. Om man vill göra en omprioritering och om man vill diskutera också frågan om utbildningens kvalitet, varför kan man då inte tänka sig att skära ner på den andra biten?

Herr talman! Jag vill bara avge ett kort vittnesbörd utifrån de erfarenheter vi i Umeå högskolestyrelse har vunnit av systemet med den s.k. fria sektorn. Bland de nackdelar som har förts fram här i debatten vill jag särskilt peka på den geografiska snedfördelning som systemet lett till. Det har skett en allvarlig omflyttning av resurser från de små högskolorna till de stora. Eftersom vi inom Umeå högskoleregion har ett förhållandevis litet universitet och små högskolor, har vi kunnat notera att resurstillskottet till den s.k. fria sektorn gett relativt små belopp till den norra regionen. Umeå högskoleregion har under de två år som systemet med en fri sektor tillämpats fått ca 6 96 av des.k. ventilpengarna. Regionen borde ha fått minst det dubbla för att kravet på en någorlunda rimlig regional balans skulle ha kunnat tillgodoses. Detta är ett viktigt skäl till att Umeå regionstyrelse enhälligt — märk väl enhälligt — anfört kritik mot det nuvarande systemet med en fri sektor och ställt sig bakom förslaget att detta skall slopas. De extra medel som gått till den fria sektorn skulle ha kunnat användas för andra ändamål där det föreligger stora behov. Jag vill som exempel nämna en snabbare utbyggnad av det lyckade försöket med YTH, yrkesteknisk högskoleutbildning. Ett annat område som man skulle ha kunnat satsa på är enstaka kurser med inriktning mot de yrkesverksammas behov av fortoch vidareutbildning. För att ge ett tredje exempel skulle kanske ytterligare resurser ha kunnat anvisas för att tillgodose det stora behovet av forskningsanknytningsmedel. Inom Umeå högskoleregion föreligger starka krav på att få utveckla nya lokala linjer. Vi har sådana välmotiverade krav från exempelvis Sundsvall och Luleå. Träteknisk utbildning i Skellefteå har inte kommit till stånd på grund av medelsbrist. Jag nämner detta bara för att visa vilka problem man upplever med anledning av knapphet på resurser. I det läget framstår existensen av en ”Tfri zon” inom högskolan som ganska orimlig. Jag vill i likhet med Claes Elmstedt också påpeka att studerandeopinionen inte är entydig i denna fråga. Studenter i Umeå och på andra mindre högskoleorter har dragit de rätta slutsatserna av den kvalitetssänkning av utbildningen som det nuvarande systemet har medfört. De samtycker därför till ett avskaffande av denna ordning. Jag hänvisar återigen till de enhälliga synpunkter som har framförts från Umeå högskoleregions styrelse.

Enligt utskottets förslag får regionstyrelserna en särskild resurs att fördela, och därmed får man en icke obetydlig flexibilitet. Denna särskilda resurs kan då användas för att tillgodose angelägna behov även på andra områden än dem som f.n. av, skulle jag vilja säga, någon slumpmässig anledning inräknas i det fria området.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

Herr talman! Låt mig i slutet av debatten mycket kortfattat framföra några synpunkter som inte har framförts tidigare under diskussionen. Jag skall försöka undvika att upprepa vad som har sagts förut. Jag vill först vända mig till Gunnar Biörck i Värmdö och säga två saker till honom. På en punkt skall jag hålla med honom och på en annan punkt polemisera mot honom. Jag kommer självfallet inte att diskutera den språkliga kvaliteten på den insändare jag hade i Expressen häromdagen. Den typen av debatter tar jag aldrig i kammarens talarstol. Det är naturligtvis, Gunnar Biörck och kammarens ärade ledamöter, otillfredsställande att utbildningsutskottet skall behöva säga att utskottet inte har haft möjlighet att granska de olika beräkningsmetoderna. Utskottet har haft tidspress, men det är inte det enda skälet. Det är också så att anslagssystemet när det gäller högskolan är mycket komplicerat. Det är verkligen inte lätt att förklara det för de människor som inte sysslar med detta. Så småningom utvecklas rutiner, både bland departementets tjänstemän och bland riksdagens ledamöter, för att bättre än just nu kunna följa beräkningsmetodernas praktiska tillämpning. Jag hoppas att vi i fortsättningen inte skall behöva göra en sådan deklaration i utbildningsutskottet utan ha bättre möjligheter att avgöra om beräkningsmetoderna är riktiga eller inte. När Gunnar Biörck gör hänvisningar till urgammal universitetstradition och till internationella förhållanden, som ett försvar för den fria sektorn, så är det en osaklig bedömning. De internationella jämförelserna kan man endast göra om man tar hänsyn till alla fakta. Och då skall man komma ihåg att i de allra flesta länder som vi jämför oss med är tillgången till högre utbildning spärrad genom två olika ting. Antingen får man betala för att studera vid universitet och högskolor, och då är det en ekonomisk spärr i utbildningssystemet, eller också, och det är det vanligaste, är det mycket stränga tillträdesregler som gör att de stora befolkningsgrupperna inte har tillgång till högskoleutbildning. Om man tar hänsyn till våra mycket generösa tillträdesregler och till att vår utbildning vid högskolorna är gratis, kommer man till frågan: Är det möjligt att under alla omständigheter garantera varje liten medborgargrupp exakt den utbildning den vill ha på en viss ort? Jag har, herr talman, efter lång tids arbete i utbildningsutskottet bittra erfarenheter av studerandegrupper som har kommit till mig och anklagat oss Nr 61 beslutsfattare för att vi har tillåtit dem, eller stimulerat dem — de har tolkat det Onsdagen den så — att gå igenom utbildningar efter vilka de sedan inte fått något jobb. 20 december 1978 Kommer kammarens ledamöter ihåg hur det var med alla som tog en fil. kand. med litteraturhistoria, sociologi, statskunskap och andra ämnen och Fritt tillträde till inte fick ett arbete efter den examen utan måste skola om sig till praktiska yrken på verkstadsgolvet? I och för sig var det utmärkt att de fick sådana jobb, men de upplevde det som onödigt att först under fyra år studera vid högskola och skaffa sig en fil. kand. Jörgen Ullenhag är nog oförsiktig att tala om ekonomutbildningen. Den är nu fri. Vad gör Jörgen Ullenhag om den dagen kommer — vilket kan inträffa om vi skulle fortsätta med nuvarande system — då det utbildas ekonomer som inte kan få någon anställning? Då upplever vi problemen! Jag tror att det är viktigt att vi på det här sättet försöker styra utbildningen i landet, inte spärra den för individerna. Jag vill till sist säga, herr talman, att jag upplever det beslut som riksdagen snart skall fatta på det sättet att det blir ytterligt få människor som inte får tillgång till utbildning — men de kommer att kunna riskera att inte få exakt den utbildning de vid en viss tidpunkt har tänkt sig. Sedan kan vi självfallet ha delade meningar om hur många människor det rör sig om. Jag är av den uppfattningen att det är utomordentligt få. Därför anser jag att den här frågan har dramatiserats på ett överdrivet sätt. Jag skulle tro att det är bra om vi, när det här beslutet är fattat, kan gå hem var och en till sig och försöka dämpa debatten och göra den litet mindre dramatisk än den varit hittills. Det finns en del människor inne i systemet, som just nu håller på att utbilda sig inom den fria sektorn enligt de gamla metoderna. Jag vill då till sist svara Eva Hjelmström, som inte tidigare har fått svar på sin fråga, att vi begär att departementet skall lägga fram förslag till övergångsbestämmelser, så att de som är inne i utbildningssystemet inte skall skadas av de nya bestämmelserna. De skall självfallet få fullfölja den utbildning som riksdagen har gett dem möjligheter att starta. Det är nya studerandegrupper som inte får tillträde till det som i dag utgör det fria området, men jag är helt övertygad om att de studerandegrupperna — med det utbildningsutbud som i övrigt tillhandahålles dem — kommer att få en utbildning som kommer att passa dem och ge dem tillfredsställelse.
Herr talman! Jag hade inte tänkt gå upp i någon ytterligare replik i den här debatten, men eftersom Stig Alemyr vänder sig direkt till mig måste jag svara honom. Det är nu inte så enkelt att man vet att man får ett arbete om man har gått en spärrad utbildning och vet att man är osäker om att få ett arbete om man har gått en ospärrad utbildning. Vore det så enkelt skulle jag ha rätt stor förståelse för Stig Alemyrs resonemang. Men det är inte lättare att få ett arbete i dag om man har gått den spärrade kulturkommunikationslinjen än om man har gått igenom den ospärrade ekonomutbildningen. 109 Det förhåller sig alltså inte så som Stig Alemyr hävdar, och alla som sysslar med de här frågorna vet väl att det är oerhört svårt att göra prognoser beträffande arbetsmarknaden som har någon hållfasthet. Man skall alltid sträva efter den typen av prognoser, men man bör tillåta sig att fortsätta ha en fri sektor. En sådan har vi — det vill jag påminna om — haft under ett stort antal år, långt tillbaka i tiden, även under socialdemokratiskt regeringsinnehav. Då fanns en automatik, men principen var densamma, och det är principen som vi i dag fortfarande slår vakt om.
Herr talman! Stig Alemyr förklarade att jag fick ett svar på frågan huruvida de som har avbrutit sina studier och planerar att sedan återuppta dem skall få fortsätta studera eller inte. Jag tycker inte att det som Stig Alemyr sade var klargörande. Han talade nämligen om dem som finns inne i systemet, men hur definieras de som avbrutit sina studier och varit ute och jobbat några år? Är de inne i systemet eller utanför? Sedan kan jag inte underlåta att kommentera det som sades om vilka som får jobb och vilka som inte får det. Jag tycker att Stig Alemyr är väl naiv i det fallet. Vad beror det på att de som pluggat inte får några jobb? Beror det på utbildningen, eller kan det möjligen bero på planlösheten och maktstrukturen inom näringslivet, där vi inte har något som helst grepp om vad som krävs, eftersom arbetarklassen inte har någon makt. Stig Alemyr sade vidare: I Sverige behöver man inte betala för att studera. Självfallet är det inte bara en ekonomisk spärr som gör att den sociala snedrekryteringen är så stor vid universiteten. Men nog kan väl Stig Alemyr hålla med om att möjligheterna för stora grupper i vårt land ändå är klart begränsade av just ekonomiska skäl.
Herr talman! Min språkgranskning av Stig Alemyrs inlägg i riksdagen har den här gången lett till betyget Berömlig. Hans motto ”styra, ej spärra” tror jag att vi alla kan ställa oss bakom, även om det inte helt stämmer med formuleringen i yrkandet 2 a) i betänkandet.
Herr talman! Det finns problem som inte är lösta i utskottsbetänkandet. När man skiftar system leder det till konsekvenser som kan vara besvärliga, och det är därför vi ber att regeringen skall förelägga riksdagen förslag om övergångsbestämmelser för just sådana grupper som Eva Hjelmström talar om. Sedan är jag den förste att vilja konstatera att visst är det social snedrekrytering till högre utbildning i Sverige. Men något av det fina som just nu händer i fråga om högskolans utveckling, oavsett om vi har den fria sektorn eller inte, är att nya studerandegrupper kommer till våra högskolor. Det gäller inte minst på de orter där det tidigare inte funnits någon högskoleutbildning men där sådan nu erbjuds. Nya grupper av människor kommer dit, och jag ser fram emot att den utvecklingen skall fortsätta, så att det blir en breddning av tillträdet till högskoleutbildningen. Till Jörgen Ullenhag vill jag säga till sist att vi vet att det är utomordentligt svårt att dimensionera utbildningsväsendet. Inte minst på lärarutbildningens område har vi väldigt ofta, kanske alltid, kommit fel. Men om högskolemyndigheterna finner att det är en för stor utbildning av en yrkeskategori, så att de som utbildas inte kan få en försörjning på sin utbildning, då skall ambitionen vara att göra om dimensioneringen. Riktigt rätt kommer man nog aldrig, men man skall komma så rätt som möjligt, och det är vad som sker med den styrning som vi nu talar om, men det omöjliggörs genom den fria sektor som Jörgen Ullenhag slåss för.
Herr talman! Det finns problem som ännu inte är lösta, och därför begär man förslag om övergångsbestämmelser, säger Stig Alemyr. Jag tycker att man borde ha löst problemen innan man går till beslut. Det här är en bakvänd ordning. Sedan säger Stig Alemyr att han ser det som positivt att det kommer nya grupper av högskolestuderande. Då är min fråga bara: Varför vill man nu stänga dem ute?
Herr talman! Vi vill inte stänga ute någon grupp över huvud taget, och det har debatten här i dag sökt klarlägga. Har Eva Hjelmström inte lyssnat till den, så var snäll och läs protokollet efter diskussionen!